Herr talman! Anders Björck har frågat mig hur regeringen ämnar gå till väga för att bereda de ändringar i svensk lag som sägs följa av en nyligen avkunnad dom i Europadomstolen. En andra fråga är om oppositionen kommer att beredas möjlighet att delta i utredningsarbetet. Slutligen har Anders Björck frågat mig om utredningsarbetet avses begränsat till den lagstiftning som rör rätten till fast egendom eller om den fullständiga genomlysning av svensk rätt som domen enligt hans uppfattning motiverar kommer att ske i detta sammanhang. Innan jag svarar på Anders Björcks tre frågor skall jag något redogöra för Nr 20 den dom som han har som grund för sin interpellation. Fredagen den Domen meddelades den 23 september i år av Europadomstolen i 29 oktober 1982 Strasbourg. Denna domstol prövar tvister om tolkningen och tillämpningen av Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. De två mål som avgjordes genom domen den 23 september gällde frågan om Sverige hade brutit mot vissa artiklar i konventionen. En majoritet inom domstolen fann att Sverige hade brutit mot två artiklar. Den ena artikeln återfinns i tilläggsprotokoll nr 1 till konventionen och avser rätten till egendom. Den andra artikeln som Sverige ansågs ha brutit mot var artikel 6, som bl.a. ger varje medborgare rätt att få sina ”civila rättigheter” prövade inför domstol. Målen gällde två fastigheter i Stockholm. Regeringen hade gett Stockholms kommun tillstånd till s.k. zonexpropriation av dessa och ett antal andra fastigheter. Beträffande den ena fastigheten gavs expropriationstillståndet år 1956, och det förlängdes sedan vid flera tillfällen. I det andra fallet gavs expropriationstillståndet år 1971. Båda tillstånden upphävdes år 1979 på begäran av kommunen. Under den tid expropriationstillstånden gällde var fastigheterna belagda med byggnadsförbud. Europadomstolen fann att expropriationstillstånden i förening med byggnadsförbuden hade inneburit olägenheter för de två enskilda fastighetsägarna som kunde ha varit legitima bara om fastighetsägarna hade haft möjlighet att begära en avkortning av tidsgränsen för expropriationstillstånden eller kräva ersättning. Vid den aktuella tiden fanns enligt svensk lag ingendera av dessa möjligheter. Domstolen ansåg därför att Sverige hade brutit mot artikel 1 i tilläggsprotokoll nr 1. Genom att fastighetsägarna inte heller hade haft möjlighet att få prövat vid domstol huruvida de långvariga expropriationstillstånden var förenliga med svensk rätt ansåg domstolen att det också förelåg ett brott mot artikel 6. Det är självklart att Sverige skall se till att den svenska lagstiftningen står i överensstämmelse med Europarådskonventionen. Skulle det finnas brister i detta avseende i gällande rätt bör de naturligtvis rättas till. Det är också viktigt att man beaktar Europarådskonventionen när man utformar kommande lagstiftning — t.ex. planoch byggnadslagstiftningen som Anders Björck har nämnt i sin interpellation. Jag vill inte utesluta att det synsätt som domstolen har anlagt kan få vissa återverkningar på en del lagstiftningsområden. Den frågan, som inte bara avser rätten till fast egendom, är inte helt lätt att avgöra. En undersökning har därför nu omedelbart satts i gång inom regeringskansliet. Visar resultatet av detta arbete att det behövs lagändringar, får man då ta ställning till hur dessa lagändringar bör beredas.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Jag väntade under gårdagen med stor spänning på det. Jag fick det senare än jag någon gång har fått ett interpellationssvar genom Hu förhandsdelning, och jag undrade över orsaken. Men så slog det mig att avsändaren ju har varit generaldirektör för postverket, och då förstod jag förseningen bättre. Europadomstolens utslag den 23 september om att Sverige på två punkter har brutit mot konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är en allvarlig tankeställare för dem som har haft och har ansvaret för lagstiftningen i Sverige. För många svenskar — också politiker — har begreppet ”mänskliga rättigheter” inneburit något som andra länder, ibland långt borta, bryter mot. Nu har emellertid Sverige fällts. Det ger oss anledning att betänka att vår egen lagstiftning kan ha allvarliga brister och att begreppet ”mänskliga rättigheter” också innefattar ett rimligt egendomsskydd. Europadomstolen i Strasbourg är knappast känd för att döma på lösa boliner. Tvärtom kan man nog säga att domstolen har varit noggrann att inte ingripa i medlemsländernas lagstiftning annat än om motsättningarna mellan dessas lagstiftning och konventionen om de mänskliga rättigheterna varit uppenbar. Justitieministerns besked att ”Sverige skall se till att den svenska lagstiftningen står i överensstämmelse med Europarådskonventionen” är naturligtvis positivt. Men man blir orolig när han i svaret säger: ”Skulle det finnas brister i detta avseende i gällande rätt bör de naturligtvis rättas till.” Men det är just detta som Europadomstolen har konstaterat på två områden. Det råder alltså knappast någon tvekan. Därför kan jag inte förstå att justitieministern på regeringens vägnar inte kan ge ett klarare besked. Ett klarare besked, herr talman, borde rimligtvis ha kunnat ges om regeringen velat slå fast att den är beredd att följa utslaget och därigenom skydda de mänskliga rättigheterna. Nu kvarstår en tvekan som jag inte trodde att en regering som rymmer så många företrädare för kampen för frioch rättigheter i andra sammanhang skulle lämna öppen. Det är i och för sig glädjande att justitieministern konstaterar att det som en följd av utslaget kan bli fråga om förändringar också på andra områden — som alltså inte rör rätten till fast egendom. Det utredningsarbete som satts i gång inom regeringskansliet på detta område bör rimligtvis bedrivas med stor skyndsamhet. Det är också rimligt, ja, jag vill säga nödvändigt — och här är justitieministern likaledes oklar — att oppositionen skall beredas tillfälle att påverka detta arbete redan på utredningsstadiet. Jag är visserligen ingen vän av ett stort antal statliga utredningar, men det är knappast för mycket begärt — den utsträckta handen bör väl gälla också här — att oppositionen så snart som möjligt får insyn och får tillfälle att påverka. Jag tror i själva verket, herr justitieminister, att det skulle leda till en oro bland medlemsländerna i Europarådet om det inte blev en offentlig genomlysning av domens konsekvenser utan man nöjde sig med ett internt departementsarbete. I andra länder har man — när det blivit utslag av det här slaget just i Europadomstolen — försökt se till att så fort som möjligt få en offentlig debatt om arbetet att följa upp utslagen. Det vore utmärkt om ett initiativ till detta snart kunde komma från Nr 20 regeringen. Annars får väl socialdemokratins vilja till öppenhet i detta Fredagen den avseende testas motionsvägen till våren. 29 oktober 1982 Herr talman! Jag vill inte förneka att det finns en positiv grundton i justitieministerns inställning i frågan, och detta ber jag att få tacka för. Men samtidigt är svaret så försiktigt hållet att man känner oro för att regeringen kan tänkas försöka slingra sig ur den fällande domen i Strasbourg. Jag är glad om min farhåga på denna sista punkt är obefogad, och om justitieministern vill skingra tvivlet på denna punkt, så har han chansen i dag.

Herr talman! På Anders Björcks följdfråga skall jag omedelbart ge ett snabbare svar än vad som uppenbarligen varit fallet med det skriftliga svaret, vilket jag beklagar utan att lägga skulden på någon. När det gäller frågan om expropriationslagen vill jag säga att den redan har ändrats i betydelsefulla avseenden. Tillstånd till expropriation ges numera i allmänhet för en tid av högst ett år. Bara om det föreligger särskilda skäl kan tiden förlängas. Fastighetsägaren kan också begära att tiden förkortas, om han eller hon lider skada av att expropriationsfrågan hålls öppen. De tillstånd till zonexpropriation som har lämnats är numera upphävda, och några nya kan inte meddelas. De förhållanden som Europadomstolen lade till grund för sin dom föreligger alltså inte längre. Domen kan därför inte utan vidare tas till intäkt för att lagstiftningen behöver ändras, men som jag sade tidigare skall vi undersöka också den saken närmare. Därmed vill jag återkomma till den fråga som Anders Björck ställde om hur det fortsatta utredningsarbetet skall bedrivas. Den undersökning som nu har satts i gång inom regeringskansliet sker på de enheter som närmast berörs. I första hand går arbetet ut på att kartlägga om några ändringar i expropriationslagen och i närliggande lagstiftning behöver göras. När den kartläggningen är klar är jag beredd att snabbt ta ställning till i vilken mån det behövs ett fortsatt utredningsarbete och i vilka former ett sådant i så fall lämpligen bör bedrivas. För mig är detta en så pass viktig och grundläggande rättsfråga att jag självfallet är angelägen om att ett eventuellt fortsatt, detaljerat utredningsarbete skall bedrivas på ett sådant sätt att de politiska partierna kan påverka detta.
Herr talman! Jag är glad över att justitieministern i sitt inlägg var positiv på en rad punkter. Det är alldeles riktigt att expropriationslagen för ett antal år sedan har ändrats på ett flertal punkter. Fortfarande är emellertid ändringarna knappast av den arten att de täcker upp allt det som Europadomstolen pekade på. I det aktuella utslaget tog man ju inte ställning till alla de domskäl som kunde föreligga, i och med att man på ett par speciella punkter fann att det kunde bli ett fällande utslag. Det ligger i sakens natur att det finns 13 ytterligare ett antal punkter att peka på i det här avseendet. Jag är också glad över att justitieministern uppenbarligen menar att så snart kartläggningen inom justitiedepartementet är gjord, så kommer man att ta ställning till huruvida oppositionen skall få möjligheter att delta. Jag är övertygad om att det, såsom utslaget blev, finns anledning att på ett flertal punkter göra en genomlysning tillsammans med oppositionen, inte bara när det gäller den aktuella expropritationslagstiftningen utan också när det gäller tillståndslagstiftning över huvud taget. Inte minst med tanke på vårt rykte inom Europarådet hoppas jag att en sådan handläggning kommer till stånd. Jag ber att än en gång få tacka för den positiva inställningen.

Herr talman! Lennart Blom har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att förhindra höjningar av landstingsoch kommunalskatterna åren 1982 och 1984, skatteskärpningar som enligt interpellanten ter sig särskilt allvarliga med tanke på att redan omläggningen av den statliga inkomstskatten medför en ökning av det totala skattetrycket. De kommunala skatternas höjd för år 1983 torde i praktiken redan vara avgjord. Enligt tillgängliga uppgifter kommer de kommunala skatterna att i genomsnitt stiga från 29:74 kr. per skattekrona till ca 30:15. Denna uppgång beror i allt väsentligt på de skattehöjningar som föreslagits i Stockholms kommun och Stockholms läns landsting. Kommunernas och landstingens ekonomiska läge år 1984 kan i dag inte bedömas med någon större säkerhet, men mycket tyder på att det kommer att försämras. Det beror inte på att man nu förutser någon kraftig expansion att förhindra höjda landstingsoch kommunalskatter att förhindra höjda landstingsoch kommunalskatter av de kommunala utgifterna, utan det har sin grund i beslut som fattats under de borgerliga regeringsåren. Den socialdemokratiska regeringen har i samband med sitt tillträde för en månad sedan i en krisplan aviserat genomgripande förslag för att öka investeringar och sysselsättning. Ekonomisk tillväxt är av avgörande betydelse också för kommunernas ekonomi. Vår politik är inriktad på att så snabbt som möjligt få i gång tillväxten i samhällsekonomin och hålla tillbaka inflationen. Därmed motverkas behovet av kommunala skattehöjningar. Regeringens uppfattning är att betydande ansträngningar bör göras för att hålla tillbaka en ytterligare stegring av de kommunala skatterna. Jag har därför inbjudit företrädare för kommuner och landsting till överläggningar senare i höst om den kommunala sektorns reala och finansiella utveckling efter år 1983.

Herr talman! Jag ber att få tacka för ekonomioch budgetministerns svar på interpellationen. Det kanske, för undvikande av alla missförstånd, skall sägas att det gäller 1983 och 1984. Det är en liten felskrivning i det utdelade svaret. För att den samhällsekonomiska balansen skall kunna återställas är det nödvändigt att vi kommer till rätta med den mycket kraftiga expansionen inom den kommunala sektorn. Därom tror jag att det råder en ganska vidsträckt enighet. Den dominerande andelen av den offentliga konsumtionen faller på den kommunala sektorn. Kommunalskatterna uppgår i dag till ungefär 100 miljarder och statsbidragen till kommunerna till inemot 50 miljarder. Dessutom har kommunerna andra inkomster. Detta ger ett mått på kommunernas tyngd i den samlade ekonomin. Under den senaste tioårsperioden har skattesatsen höjts från ungefär 20 96 till ca 30 26. Det är en utomordentligt påtaglig expansion som avspeglas i detta, liksom i att antalet anställda i kommunerna har ökat från ungefär en halv miljon till ca en miljon. Mot denna allmänna bakgrund och med hänsyn till de förestående fortsatta skattehöjningarna på det kommunala området under 1983 framstår det svar som jag har fått från ekonomioch budgetministern som otillfredsställande och kanske t.o.m. en aning uppgivet. I den mån 1984 över huvud taget diskuteras i svaret, påstås att det då blir sämre på grund av den borgerliga politiken. Det förefaller som om interpellationssvaret har utarbetats utan varje kännedom om att en devalvering har vidtagits som föranleder en mycket kraftig inflation, som ju slår mycket hårt på den kommunala sektorn på grund av konstruktionen att utgifterna kommer med detsamma och inkomsthöjningarna kommer först senare. De åtgärder som jag har efterlyst är regeringen och statsrådet inte villiga att konkretisera här. Beträffande 1983 säger statsrådet Feldt att det är för sent, och jag håller med om att det är senare nu än vid den tidpunkt när interpellationen framställdes. Men hade viljan funnits är det givet att det hade gått att göra någonting även för 1983. Beträffande 1984 hänvisas till förestående överläggningar med kommunförbunden. Man kanske kan säga att detta står i viss kontrast till den glada beslutsamhet med vilken den privata konsumtionen har angripits av regeringen genom redan vidtagna och signalerade åtgärder. Jag skulle i denna debatt vilja föra fram en fråga, eftersom jag inte är säker på regeringens ståndpunkt: Står regeringen kvar vid det som var den dåvarande oppositionens ståndpunkt fram till senvåren och i övrigt, nämligen att den kommunala expansionen bör kunna tillåtas vara ungefär 2 70? Eller är regeringen beredd att för 1983 acceptera det riksdagsbeslut som fattades här i våras och som innebär en ökning med högst 1 96? Den fråga som jag har ställt i interpellationen och som inte har besvarats erkänner jag att det kan vara litet svårt att lämna ett svar på, men någon bedömning borde kunna ges. Vad får en 2-procentig eller en 1-procentig ökning av den kommunala expansionen för konsekvenser för den kommunala skatteutvecklingen? Beträffande 1984 hänvisas till överläggningar. Sådana överläggningar har pågått i åtminstone tio år mellan kommunförbundens ledningar och den tjänstgörande finansministern. Jag ser att herr Sträng är närvarande i kammaren, och han erinrar sig säkert de utomordentligt allvarliga och seriösa överläggningar som har bedrivits och där priset till slut i allmänhet blev 50 miljoner ytterligare till kommunerna. Sedan gjorde man upp, och så följde kommunerna inte vad man hade kommit överens om. Bakom detta ligger helt enkelt att kommunförbunden — med ali rätt — inte kan etablera sig som några slags överkommuner. Skall man vidta åtgärder får man antingen försöka tvinga kommunerna eller också hoppas att vädjandena skall ge effekt. Resultatet blev faktiskt ganska uselt ur den synpunkten, nämligen att skattesatserna — som om inte annat är ett mått på den kommunala expansionens utveckling — steg från ungefär 20 70 till 30 76 under en tioårsperiod. Det kom ett intressant uppslag under vårens behandling av den kommunala ekonomin, såväl i den moderata partimotionen som i det socialdemokratiska alternativet om frysning, nämligen att finna en utväg att bestraffa sådana kommuner som inte höll sig inom rimliga gränser. För vår del diskuterade vi en expansionsavgift, och en till verkningarna motsvarande konstruktion fanns med i det socialdemokratiska förslaget. Jag skulle gärna se att ekonomioch budgetministern gav en anvisning om hur regeringen ställer sig på den här punkten. Även om budgetbesluten nu kommer att tas i kommunerna och landstingen under de närmaste veckorna, är det ändå så att ju förr man får reda på vad som gäller för 1984, desto lättare är det att hantera den kommunala ekonomin. Jag kan också konstatera att de åtgärder som nu vidtas naturligtvis är otillräckliga. De är egentligen icke existerande när det gäller att komma till rätta med att marginalskattesänkningarna i skatteomläggningen ju urgröps genom att man släpper fram betydande kommunalskattehöjningar redan att förhindra höjda landstingsoch kommunalskatter att förhindra höjda landstingsoch kommunalskatter 1983. Vi har alltså nu passerat 30-procentsvallen, och då anmäler sig frågan: Är regeringen verkligen inställd på att göra insatser i syfte att nu avbryta marschen upp till 40-procentsvallen? Jag har alltså ställt följande frågor: Kan man göra någon bedömning av konsekvenserna för skatteutvecklingen av ett tillåtande av en kommunal skatteexpansion på 1 26 resp. av en motsvarande expansion på 2 96? Jag är också osäker om var regeringen står i sak i den frågan. Är regeringen beredd att allvarligt pröva någon form av expansionsavgift, hur den nu skall konstrueras, för att åtminstone från 1984 se till att kommunerna kan hålla sig någorlunda inom det utrymme som finns tillgängligt?

Herr talman! Jag vill först säga till Lennart Blom att enligt min mening har även devalveringen sin grund i de borgerliga regeringsåren — den tvingades fram av en ekonomi i djup kris. På de frågor som Lennart Blom ställde vill jag svara följande.

Det råder heller inget tvivel om att det finns s.k. realekonomiskt utrymme för en sådan ökning av den kommunala konsumtionen, dvs. människor som är redo och villiga att ta de jobb som därmed skapas. Vi har en arbetslöshet, framför allt bland unga och bland kvinnor, som är så hög att det utan tvivel finns ett utrymme i den meningen att arbetskraft står till förfogande, att det finns människor som vill ha och behöver de här jobben. Problemet ligger på den finansiella sidan. Kommunerna har under de senaste åren berövats väsentliga delar av de statliga bidrag som de tidigare fått. De har berövats icke oväsentliga delar av sitt skatteunderlag genom beslut av den borgerliga majoriteten i denna kammare. Kommunerna förfogar inte längre över skatteinkomster från sina kommunmedlemmar på samma sätt som tidigare, utan staten har helt enkelt konfiskerat en del av kommunalskatten. Det gör att den kommunala inkomstutvecklingen blir utomordentligt svag under de kommande åren, om vi inte på ett helt annat sätt kan få tillväxt i den svenska ekonomin, få sysselsättning åt människorna och ökad produktion.

Dessa frågor skulle jag vilja resonera om tillsammans med företrädare för landets kommuner och landsting. Vad det tvivelsutan gäller att åstadkomma som förutsättningar för de förhandlingarna är en insikt om att detta är ett för staten och landets kommuner gemensamt problem.

Att 30-procentsvallen entydigt skulle vara knuten till 1 20 ökning av den kommunala konsumtionen, en ökningstakt som riksdagens borgerliga majoritet fattade beslut om i våras, tror jag däremot inte. Tittar man på de kommunala finanserna finner man att avgörande för det kommunala skatteutfallet inte är huruvida man ökar den kommunala konsumtionen med 1920 eller med 2 70 om året, utan skatteutfallet avgörs av bristen på inkomster, sviktande skatteunderlag och stora utgifter för kommunerna på grund av krisen på arbetsmarknaden och andra sociala problem som man har råkat ut för. Om den borgerliga riksdagsmajoriteten i våras inbillade sig, och nu när den har blivit en minoritet fortsätter att inbilla sig, att man har löst kommunernas ekonomiska problem genom beslutet om något slags ram för den kommunala konsumtionsökningen, underskattar den därför väldigt kraftigt de problem som finns. Sedan vill jag till slut säga, herr talman, att Lennart Blom ju har ett kommunalt förflutet. Han har alltsedan han blev riksdagsman ondgjort sig över kommunernas skattepolitik och skattehöjningar. Jag tycker att det ändå inte är alltför ofint att påminna om Lennart Bloms meritlista som kommunalskattehöjare här i Stockholmsområdet — den är aktningsvärd. År efter år satt Lennart Blom och röstade igenom kommunalskattehöjningar. Men han är som alla andra moderater: han är bra på att sänka skatter i opposition men utomordentligt dålig som skattesänkare när han sitter vid makten. Då höjer han skatterna i stället. Det gjorde också hans partikamrater när de hade regeringsmakten här i landet.

Herr talman! De frågor jag ställde gick, menade ekonomioch budgetministern, egentligen inte att besvara. Jag ger honom fullkomligt rätt i att det inte är alldeles självklart vilket sambandet är mellan skattehöjningar och volymtillväxt. Det går nämligen både att höja skatten utan att öka volymen och faktiskt, för vissa kommuner, att öka volymen utan att höja skatten. Men ett samband finns det naturligtvis under alla omständigheter. Och så till vida är det självklart, att om man släpper fram en betydande volymtillväxt, är det troligare att kommunalskattetrycket höjs än om man inte gör det. Det problem som statsrådet Feldt här nämner är naturligtvis uppenbart också för oss, nämligen att det finns mycket stora, icke tillgodosedda behov på den kommunala sektorn. Men vi har den enkla ståndpunkten att om pengarna är slut så är de slut, och då får man antingen reda sig med en lägre nivå eller göra omdisponeringar. Och det har man lyckats med. Kommunalmännen i landet har ju redan till en del lyckats bereda utrymme för ökad äldrevård och ökad barnomsorg genom att minska på annat håll. Enligt vår att förhindra höjda landstingsoch kommunalskatter mening går det inte att gå fram någon annan väg. I motsats till den nuvarande regeringen och trots vad som sägs i interpellationssvaret, tar vi kategoriskt avstånd från att ytterligare höja kommunalskatterna här i landet. Skattekvoten kommer ju — dessa åtgärder förutan — att genom behjärtade insatser från den nytillträdande regeringen höjas kraftigt under de närmaste åren. Mera parentetiskt vill jag säga att skattesatserna och skattekvoten i landet i stort sett låg stilla under den borgerliga perioden. Det berodde faktiskt inte enbart på åtgärder i detta hus utan på att kommunalskatterna steg medan de statliga skatterna sjönk, även om det inte var så mycket som det borde ha varit. Jag delar i princip skepsisen mot konstruktionen att kommunerna skall vara skatteuppbördsmän åt staten. Det beslut som fattades i våras betraktades därför uttryckligen som ett provisorium. Det logiska är ju att bolagsskatten blir en uteslutande statlig skatt och att staten slutar med att utnyttja kommunerna som skatteuppbördsmän i övrigt. Den meningen föreställer jag mig att kommunförbunden i varje fall delvis kommer att företräda, även om de naturligtvis kommer att påpeka att de har blivit av med resurser. Vad herr Feldt sade avslutningsvis var en replik på herr John-Olle Perssons nivå — detta är ingen komplimang. John-Olle Persson har använt det där i olika sammanhang och även skrivit öppna brev i frågan. Då har den riktiga nyhetsvärderingen gjorts att nyheten saknat värde, så det har inte stått någonting om detta i pressen. Att jag var med om att höja skatter i landstinget berodde på de anspråk som vården ställde. Att jag nu hävdar att vi måste sätta stopp är ju en helt annan sak. Summan av det hela blir i alla fall att man måste bedöma kommunalskatt och landstingsskatt som en enhet. På kommunalskattesidan hade det i motsvarande mån anvisats besparingar. Det nämnda argumentet har således mycket litet att säga oss i den debatt som vi i dag för. I dag gäller det alltså att stoppa vid de 30 procenten. När Stockholms kommun höjer skatten med 300 milj.kr., Stockholms läns landsting med 600 milj.kr. och en del andra kommuner också syndar, är det enligt vår uppfattning faktiskt absolut nödvändigt att vi i den här salen så småningom tar i med hårdhandskarna, för så här kan det icke fortsätta.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig dels om jag anser det acceptabelt att skattetrycket fortsätter att öka, dels om regeringen är beredd att vidta sådana förändringar av den statliga inkomstskatten 1983 att skattetrycket inte ökar automatiskt till följd av den höga inflationstakten, dels om det bör finnas ett automatiskt verkande inflationsskydd i den statliga inkomstskatteskalan. Budgetunderskottet har under de borgerliga regeringarnas tid mer än tiodubblats, från ungefär 7 miljarder kronor 1976 till närmare 80 miljarder kronor i år. Samtidigt har konkurrenskraften under långa perioder varit otillräcklig, och svensk industris utveckling har varit betydligt sämre än omvärldens. För att vända denna utveckling krävs framför allt att konkurrenskraften förbättras, investeringarna tar fart igen och en ny framtidstro skapas. Det har varit ledstjärnan för den krisplan som regeringen lagt fram. Genom en snabbare tillväxt i ekonomin ökar skatteunderlaget, och statens inkomster stiger. Statsfinanserna måste emellertid också förbättras genom hårda krav på rationalisering och effektivisering av statlig och statsunderstödd verksamhet. De utgifter som anses möjliga att undvara kommer att avvecklas. Vissa skatter och avgifter kommer också att höjas, dels för att statens inkomster behöver förstärkas, dels för att en rättvis fördelning av bördorna skall möjliggöras. Värnandet om vårt välfärdssamhälle kommer att kräva insatser från alla grupper i samhället. Det är också viktigt att utvecklingen mot ökad skatteflykt och ekonomisk brottslighet bryts. En avgörande förutsättning för att den nyligen genomförda devalveringen skall bli framgångsrik är att inga grupper försöker kompensera sig för den engångshöjning av prisnivån som devalveringen medför. Vi har därför inte ansett det som rimligt att skattevägen ge full kompensation för devalveringen. I en situation där priserna ökar snabbare än inkomsterna och reallönerna alltså sjunker, innebär en fullständig indexering i själva verket att skatteuttaget, som en andel av inkomsten, minskar. Att på det sättet ytterligare förvärra budgetsituationen är mot bakgrund av dagens statsfinansiella problem oförsvarligt. Att i ett läge med fallande reallöner justera skatteskalan fullt ut med avseende på inflationen är dessutom fördelningspolitiskt oacceptabelt. Höginkomstgrupper skulle då, via sänkt skatteuttag, få kompensation för den reallönesänkning som devalveringen innebär i en helt annan utsträckning än låginkomsttagare. Huvudsyftet med skattereformen var att genomföra en betydande marginalskattesänkning för breda löntagargrupper. Den justering av skatteskalorna som regeringen ämnar föreslå innebär en viss ytterligare marginalskattesänkning 1983 utöver vad riksdagen tidigare har beslutat. Vi bedömer det fortfarande vara ett realistiskt mål att 90 20 av inkomsttagarna 1985 skall ha en marginalskatt på högst 50 26, vid en kommunal utdebitering på 30 kr. För att arbetet med att sänka marginalskatterna skall bli framgångsrikt krävs att löneökningsprofilen i kommande avtalsrörelse anpassas till de inkomstförändringar efter skatt som marginalskattesänkningen medför. Följaktligen måste det begränsade löneutrymme som finns under de närmaste åren huvudsakligen komma lågoch mellaninkomstgrupperna till del. Den konstruktion för automatiskt verkande inflationsskydd som tidigare har gällt är förknippad med betydande brister. Genom att skatteskalorna för ett år justeras med inflationstakten året innan byggs, i perioder av hög inflationstakt, inflationsförväntningar in i systemet. Det problemet bör beaktas vid framtida korrigeringar av skatteskalorna för att hänsyn skall kunna tas till prisoch löneökningarnas effekter på progressionen i vårt skattesystem.

Herr talman! En sak bör först klarläggas, nämligen moderaternas egen hantering av det s.k. inflationsskyddet av skatterna som de talar så mycket om. Den första trepartiregeringen införde ett inflationsskydd, som de kallade det. Det innebar att man höjde inkomstgränserna i skatteskalan efter konsumentprisindex. Men det gick bara ungefär ett år innan man upptäckte att det blev alldeles för dyrbart för staten att ha ett indexskydd. Då tog man bort energipriserna och de indirekta skatterna ur det där fina indexskyddet. Om nu inflation under inga förhållanden får höja skattetrycket, varför får höjda energipriser och höjda skatter göra det, Bo Lundgren? Vi hade ingen indexreglering i fjol våras när vi kom överens med mittenpartierna om skatterna. Ni hade ett manipulerat index, som alla andra av era manipulerade index. Det gav inget indexskydd. Ni fick ju själva erkänna att hela filosofin, eller ideologin, inte höll. Det blev en ganska godtycklig uppräkning av inkomstskatteskalan och en godtycklig sänkning av inkomstskatten. Finns det några skäl att indexreglera inkomstskatteskalan för att i någon mening sänka de nominella skatterna i takt med inflationen? Ja, under en förutsättning kan man nog säga det, och det är om vi har en inflation som beror på starkt stigande inkomster. Om man då vill undvika att marginalskatterna skärps finns det skäl att justera upp inkomstgränserna och minska eller undanröja den effekten på marginalskatterna. Samtidigt finns det antagligen också skäl att höja skatterna om man har en inflation som beror på starkt stigande inkomster. Det är en signal om att inkomstökningen är för snabb och ekonomin är i obalans. Men om inflationen, som den nu gör, beror på att vi måste korrigera för våra stora underskott och öka vårt sparande genom en devalvering, är läget annorlunda. Jag menar att det kommer att och måste leda till att de reala inkomsterna sjunker nästa år. Nu kan man naturligtvis säga som Bo Lundgren gör, att en lägre realinkomst bör ge ett lägre skattetryck. Inte heller det är en orimlig ståndpunkt. Men, Bo Lundgren, om man skall göra en sådan korrigering av inkomstskatten, varför skall man då göra detta bara för dem med höga inkomster? Varför sätta in hela kraften i en sådan skattesänkning på dem som tjänar mest? Indexuppräkning av skatteskalorna ger ingen kompensation för fallande realinkomster för dem som tjänar litet, men ger däremot kompensation i mycket hög grad för dem som tjänar mycket. Detta måste man förklara för människor. Man måste förklara varför man tycker att fallande realinkomster skall kompenseras för framför allt dem som i utgångsläget har den högsta levnadsstandarden och de högsta realinkomsterna. Nu föreslår regeringen sänkningar av inkomstskatten nästa år med 2 miljarder kronor utöver den sänkning med 10 miljarder kronor som skattereformen innebär. Vi gör sänkningen så att de som har lägre inkomster får en rimlig andel av den skattesänkningen. Den gynnar inte helt och hållet dem som tjänar 100000 kr. och mera om året. De fantasisiffror om skattehöjningar på 15 miljarder som Bo Lundgren här nämnde har inget underlag i verkligheten. Varför gör vi då så? Jo, för att hålla nere inflationen. Vi kan inte ge skattesänkningar nästan uteslutande till dem med högre inkomster. Sänkningen av marginalskatterna ger redan den en mycket stark förskjutning av skattesänkningar till förmån för dem som har höga inkomster. Skulle vi ge ytterligare sådana skattesänkningar, är det uppenbart att risken är stor för att de lågavlönade skulle försöka att lönevägen få åtminstone någon förbättring av sin inkomstsituation. Eftersom de lågavlönade utgör det stora flertalet löntagare i det här landet och deras inflationssituation är den känsliga i vår industri — för vår exportindustri, vår utlandskonkurrerande industri — skulle vi då göra ett ingrepp mot industrin och kostnadsutvecklingen som vore ytterligt allvarligt. Men det långa inlägg Bo Lundgren gjorde visade att det är uppenbart att det i Bo Lundgrens värld inte finns några fördelningspolitiska problem. I hans värld finns inget ansvar för lönerörelserna eller kostnadsutvecklingen. Det finns bara en enda tanke, nämligen att här i kammaren agitera för att skatterna skall sänkas mest för den del av befolkningen som har det bättre ställt. Det är naturligtvis moderaternas ensak att driva den propagandan, men särskilt hedrande för sina upphovsmän är den inte.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att man under vissa förutsättningar kan säga att vid en oförändrad real inkomstfördelning kan en sådan här indexuppräkning av skatteskalorna försvaras ur fördelningssynpunkt. Men Bo Lundgren kan inte ha missat att vi nu ändrar på inkomstfördelningen. Han har själv noterat att vi sänker marginalskatterna med 3,5 miljarder kronor. Det innebär en kraftig omfördelning av de disponibla inkomsterna, dvs. inkomsterna efter skatt, till de högavlönades förmån. Det motverkas av skärpta avdragsregler, det är riktigt. Men faktum kvarstår att de högavlönade genom marginalskattesänkningen har fått en klar favör. Vi har accepterat detta för att försöka få till stånd lägre marginalskatter. Vi har sagt att man får försöka utjämna den här effekten genom löneprofilen över åren. Vi skulle dock skapa en ännu värre situation, om vi fullföljde den politik som Bo Lundgren talat för, och därför är denna omöjlig. Det är, även om man bortser från fördelningspolitiken, fråga om en samhällsekonomiskt mycket farlig uppläggning. Det är skönt att moderaterna inte har något ansvar för politiken just nu. Men om jag förstår Bo Lundgren rätt, tar han i sina beräkningar av konsekvenserna av vår skattepolitik ingen hänsyn till att inkomstskatterna sänks med 12 miljarder kronor. Det finns bara inte med i hans matematiska uppställning. Slutligen, fru talman, vet jag inte om moderaterna har tänkt sig att fullfölja sin gamla linje att hävda att bara man sänker skatterna, så ordnar sig allting. Skattesänkningar ökar sparandet, ökar investeringar, ökar produktionen och ökar sysselsättningen, och därmed ökar också statens inkomster. Detta kan betecknas som det fantastiska trollerinumret med de självfinansierande skattesänkningarna. Det var inte så länge sedan som Gösta Bohman hade stora uppvisningar i massmedia om denna fantastiska politik. Jag vet inte heller om Bo Lundgren lever vidare i den Bohmanska traditionen när det gäller de självfinansierande skattesänkningarna. I så fall är han den kanske siste överlevande lärjungen till Arnold Laffer. Denne är numera detroniseradisitt hemland, men han får kanske en liten sekt i Sverige, som kommer att driva hans filosofi vidare.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

Fru talman! Bertil Jonasson har frågat mig om min uppfattning beträffande rätten till avdrag för förluster på likvidlån och vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att klarhet skall skapas om gällande rätt i denna fråga. Bakgrunden till Bertil Jonassons fråga är att vissa skogsägare, som sålt skog till kooperativa företag, låtit en del av ersättningen för virket stå kvar hos företaget i form av s.k. likvidlån. Företaget har därefter drabbats av ekonomiska problem eller t.o.m. konkurs. De fordringar som skogsägaren har på företaget i form av antingen leverantörsfordran eller likvidlån torde enligt Jonasson med säkerhet bli utan utdelning. Frågan om avdragsrätt för förlust på likvidlån togs upp av Bertil Jonasson också i våras i en interpellation till min företrädare. Denne anförde att han inte borde uttala sig om i vad mån förluster på olika konkreta lån är avdragsgilla för långivaren utan att detta är något som det ankommer på de rättstillämpande myndigheterna att ta ställning till. För egen del kan jag instämma i detta uttalande. I min företrädares svar upplystes Bertil Jonasson vidare att en ansökan om förhandsbesked rörande förluster på likvidlån till följd av Vänerskogs konkurs inlämnats till riksskatteverket. Enligt vad jag har inhämtat kommer ett besked i saken att lämnas inom kort. Det skattemässiga läget kan således väntas vara klarlagt inom den närmaste tiden. Det finns därför ingen anledning för regeringen att vidta åtgärder för att skapa klarhet i denna fråga.

Fru talman! Jag vill först tacka ekonomioch budgetministern för svaret på min interpellation. Statsrådet Feldt ansluter sig till sin företrädare Wirténs svar på en liknande fråga som jag ställde i vintras. Det ankommer på de rättstillämpande myndigheterna att ta ställning. Statsrådet tar med andra ord inte ställning. Värmland, och angränsande län, har drabbats mycket hårt av Vänerskogskonkursen. Skogsägarna drabbades hårdast, men lastbilsåkare samt transportoch serviceföretag förlorade också mycket pengar. De anställda kom i en brydsam situation, men nu har Vänerskogs anläggningar kunnat säljas på sådana villkor att verksamheten kan upprätthållas. Man får hoppas att det hela blir bestående och att sysselsättningen blir så stor som möjligt. Frågan gäller mest verkningarna i skattehänseende för skogsägarna till följd av Vänerskogskonkursen. Många skogsägare, liksom åtskilliga andra, har redan drabbats hårt på grund av bl.a. innestående medlemslån, dvs. äldre lån eller sådana som har förvandlats till obligationer o. d. Här har det gjorts mycket stora förluster. Dessutom riskerar vederbörande att få betala skatt på pengar som de helt enkelt aldrig har sett röken av. En skogsägare som säljer virke är skyldig att ta upp köpeskillingen som skattepliktig intäkt. Om köparen inte kan betala, har skogsägaren rätt att göra avdrag för förlusten. När det gäller en ren fordran för leverans är reglerna rätt klara. Vad som komplicerar mångas situation är den metod Vänerskog tillämpade vid avräkningen av leverans. Avräkning av under månaden levererat virke skickades till skogsägarna sista vardagen i månaden, liksom också besked om på leveransen uppkommande mervärdeskatt. Om skogsägaren då inte inom några dagar begärde att få pengarna, överfördes dessa till ett s.k. medlemslån eller likvidlån och blev därmed i princip räntebärande. Det var en bokföringsteknisk överföring som skogsägaren i många fall inte räknade med. Skogsägarna kunde emellertid få pengarna, när det förelåg ett behov. Det kunde gälla inbetalning av mervärdeskatt, betalning av maskiner eller utgifter för skogsvård o. d. Men då pengarna gick in på medlemslån utan någon som helst åtgärd från skogsägarens sida, riskerar denne nu att genom den bokföringstekniken få betala såväl inkomstskatt som mervärdeskatt, trots att vederbörande inte har fått ut någonting. Pengarna försvann vid konkursen. Sådana var förhållandena dagen för konkursen, som kom utan föregående varning. I detta fall har skogsägaren blivit av med skogen, och han har inte fått ersättning för de kostnader som uppstått vid avverkningen, ej heller för kommande kostnader för skogsvård. Skulle skogsägaren dessutom behöva betala mervärdeskatt och inkomstskatt, går det verkligen för långt. Om så skulle bli fallet, måste jag säga att jag, mot den bakgrund som jag här har beskrivit, betraktar det som ytterst horribelt. Skogsägare kan i praktiken inte se någon skillnad mellan om pengarna avser en fordran för virkesförsäljning och om de förs över på ett medlemslån-virkeslån. I båda fallen måste det, enligt min mening, vara betingat av den skattskyldiges näringsverksamhet och därför vara avdragsgillt. Statsrådet Feldt har inte heller motsagt mig på denna punkt, och det gjorde inte heller hans företrädare Rolf Wirtén. Jag har nu fått veta att det förhandsbesked i frågan som har skickats in till riksskatteverket skall behandlas inom kort. Det är bra om så sker, eftersom folk måste få besked. Man frågar sig om detta skall behöva ta så lång tid som det nu har gjort. Den här långa väntan har ingett oro för utgången, och därför har jag tagit upp den här frågan igen. Jag frågade i interpellationen om statsrådets uppfattning beträffande rätten till avdrag för förlust på likvidlån. Jag har inte fått något helt klart besked. Jag uppfattar dock svaret så, att ingenting kommer att göras i något hänseende förrän riksskatteverkets utslag har kommit. Jag tolkar svaret också på det sättet, att såväl statsrådet Feldt som hans företrädare Rolf Wirtén är positiva till min tolkning. Jag utgår därför ifrån att om det, mot all förmodan, kommer ett negativt besked från riksskatteverket, så måste väl ändå i rättvisans namn frågan tas upp i riksdagen. Sådana här horribla tillstånd måste rättas till. Min fråga är om herr Feldt då är villig att ta upp frågan på nytt.

Fru talman! Som värmlänning från de djupa skogarna vill jag i mångt och mycket instämma med interpellanten Bertil Jonasson. En företagskonkurs är naturligtvis ett svårt slag för alla inblandade — för ägare, för anställda och för fordringsägare. Alla som gett sig in i investeringsoch affärsverksamhet måste dock vara uppmärksamma på riskerna. Banker kräver och bedömer säkerheter och kalkylerar kreditrisker i samband med sin verksamhet. Underleverantörer och tjänsteproducerande företag måste också vara beredda på förlustrisker och delvis kalkylera sina priser med ledning av dessa. Aktieägare kanske spekulerar i kursvinster men måste vara medvetna om att företagsandelen kan minska i värde och eventuellt bli helt värdelös. Bankkunder torde kunna känna sig relativt trygga men bör veta att även banker kan gå omkull och att insättningsmedel kan gå förlorade. Gemensamt för dessa kategorier är att de är informerade och relativt medvetna om förlustriskerna. Så är dock inte fallet med majoriteten av de människor som interpellationen berör. Här handlar det om skogsägare, som lojala mot sin skogsägarförening avverkat och sålt virke genom föreningen. Efter en tid har ett meddelande nått skogsägaren, att medlen nu utbetalats till ett likvidlånekonto. De välinformerade och förutseende har då kunnat kräva utbetalning av pengarna. De övriga, som inte ens efter Vänerskogs ackordsrekonstruktion vid årsskiftet 1980-1981 förstått att detta skulle innebära en risk, har utan någon som helst säkerhet låtit pengarna stå kvar på kontot. Jag är övertygad om att de flesta av de drabbade inte förstått vad Vänerskogs kortfattade meddelande om att medlen överförts till likvidlånekonto i verkligheten innebar. Viktigt är alltså att konstatera att det inte krävdes någon som helst aktiv insats från medlemmens sida för att medlen skulle sättas in på likvidlånekontot. Transaktionen skedde helt automatiskt och uppfattades säkert av många skogsägare som en fördröjd utbetalning av likviden. T interpellationen sägs att ”förlust som har samband med en förvärvskälla och som kan anses normal för förvärvskällan i fråga är att anse som driftkostnad. Detta är naturligtvis fallet när det gäller likvidlånen.” Även om man kan diskutera den här tolkningen hoppas jag att interpellanten har rätt och att därmed rättvisa kan skipas. För onekligen upplevs det som orättvist, djupt orättvist, att någon skall behöva betala skatt för en inkomst han aldrig haft. Det rör sig här om skogsägare som följt uppmaningen att avverka sin skog. För detta har de haft omkostnader och satsat eget arbete. Någon ersättning har de på grund av förfarandet med likvidkontot och konkursen inte fått i sin hand. Däremot har de fått betala mervärdeskatt och krävs nu på inkomstskatt. Men det är inte nog med dessa kostnader. Hygget skall återplanteras, och om några år skall det röjas. De pengar detta kostar borde ju ha tagits av överskottet på den tidigare avverkningen, en avverkning som alltså inte gav några intäkter, långt mindre något överskott. Och i skogen gapar kalhygget. Hade försäljningen av virket skett till ett privat företag, hade detta visserligen kunnat gå i konkurs och virkesleverantören förlorat likviden. Men någon beskattning av den uteblivna inkomsten hade det dock inte lett till. För att upprätta nytt förtroende för skogsägarrörelsen och möjliggöra framtida skogsvårdande åtgärder för den drabbade skogsägaren är det enligt min uppfattning nödvändigt att tolkningen blir sådan, att leveranser till skogsägarkooperativ inte diskrimineras.

Fru talman! Bertil Jonasson tolkade mitt svar så att jag delar hans uppfattning om karaktären på de här lånen. Det var nu en något extensiv tolkning av svaret. Bedömningen av vilket slags lån det här skulle vara fråga om ankommer nu helt och hållet på riksskatteverket. Det finns t.o.m. föreskrifter om detta i grundlagen — det brukar kallas för ministerstyre om en ledamot av regeringen i ett enskilt förvaltningsärende uttalar sig om ärendets utgång innan det är avgjort. Bertil Jonassons andra fråga var egentligen om fallet Vänerskog skulle föranleda en lagändring. Den frågan är jag i dag inte beredd att svara på. Mitt intryck är emellertid att rättsläget är någorlunda klart. Det problem som uppstått är huruvida dessa lån svarar mot kravet att vara direkt betingade av näringsverksamheten och alltså är en förlust i rörelsen eller huruvida det är en kapitalplacering och därmed hamnar i en annan skattekategori, nämligen kapitalförlust. I varje fall kan jag på stående fot, Bertil Jonasson, inte se hur vi genom att ändra lagstiftningen skulle kunna minska tolkningsproblemet, om det nu är så svårt i det här fallet som det påstås. Kan vi inte enas om att avvakta riksskatteverkets resultat? Vi får hoppas att det går att lösa detta problem på ett sätt som för alla berörda parter är tillfredsställande.

Fru talman! Statsrådet Feldt tycker att jag kanske tolkat in för mycket välvilja i hans svar. Om statsrådet Feldt läser den debatt som jag hade med statsrådet Wirtén i vintras, så skall han finna att man tagit upp rätt mycket av rättspraxis och resonemangsvis gått in på de här frågorna i princip. Det gäller just spörsmålet om det här är fråga om en kapitalförlust eller en driftförlust. Om det hela sammanfaller med skogsägarnas näringsutövning är det en driftförlust. Det system som man använt i det här fallet innebär att vederbörande skogsägare inte gjort det minsta för att få ut pengarna, utan dessa har automatiskt efter någon dag förts över på ett medlemslån. Detta visar att det här är ett slags driftförlust. Vederbörande skogsägare har vetat, att om han ringer i nästa vecka eller om fjorton dagar, så får han ut pengarna i samband med att han har utgiften. Med hänsyn till att hans verksamhet är intimt förknippad med det kooperativa företagets — i detta fall Vänerskog — sammanfaller detta i hög grad med hans näringsutövning. Det är ur den synvinkeln jag tolkar in det positiva i det här sammanhanget. Jag är på det klara med att vi får avvakta riksskatteverkets utslag. Statsrådet Feldt säger att han först vill se hur det hela går, vilken tolkning som görs osv. för att sedan kunna pröva frågan. Jag är tacksam om han gör det. Men jag tycker att det är självklart, att om det blir en negativ tolkning, är det absolut nödvändigt att man på nytt tar upp den här frågan i riksdagen. Ove Eriksson har redogjort för hur det hela går till i praktiken, och den redogörelsen sammanfaller med det resonemang som jag förde i vintras och häri dag. Alla måste givetvis vara införstådda med riskerna, men det sätt som det hela går till på är fast sammanknutet med näringsutövningen. Jag är tacksam för att Ove Eriksson har deltagit i debatten — jag var ensam i vintras, när jag då tog upp frågan. Jag har emellertid velat aktualisera den nu, eftersom det råder stor oro hos många.

Fru talman! Åke Wictorsson och jag har kommit överens om att den interpellation som han har ställt om arbetsmarknadssituationen i Stockholmsregionen skall besvaras den 15 november.

Fru talman! Bengt Wittbom har frågat mig när under mandatperioden jag räknar med att vår förda politik resulterar i full sysselsättning. Som bakgrund till sin fråga slår Bengt Wittbom fast att full sysselsättning är ett av den ekonomiska politikens viktigaste mål. För att nå dithän måste, enligt Bengt Wittbom, politiken inriktas på att lösgöra den tillväxtkraft som finns i näringslivet och svenska företag ges förutsättningar att investera och växa. Det framgår också av bakgrunden till interpellationen att en sådan politik anses stå i motsatsförhållande till en aktiv arbetsmarknadspolitik. Till skillnad mot Bengt Wittbom ser jag ingen sådan motsättning, om man, som den nya regeringen, menar allvar med allas rätt till arbete. Äveni ett läge med låg ekonomisk tillväxt måste de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna användas som ett nödvändigt komplement till den ekonomiska politiken, för att överbrygga svackor i sysselsättningen och för att underlätta omvandlingen i näringslivet. Regeringens viktigaste uppgift nu är att skapa arbete åt alla. Denna uppgift framstår som mer angelägen än någonsin under efterkrigstiden på grund av den borgerliga regeringens ekonomiska politik och nonchalans inför stigande arbetslöshetssiffror. Under de senaste sex åren har sysselsättningen inom industrin minskat med ca 160 000 anställda. Minskningen fortsätter också under 1982, samtidigt som arbetslöshetssiffrorna är högre nu än någon gång under 1970-talet. Den politik som vi nu driver för att nå målet full sysselsättning innebär dels en genomgripande förändring av den ekonomiska politiken, dels omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Åtgärder inom den ekonomiska politiken, såsom den nyligen beslutade devalveringen, särskilda program för att stimulera svensk produktion av investeringsvaror och ett ökat utnyttjande av landets egna tillgångar, är förutsättningar för att kunna driva en sådan politik för full sysselsättning. Eftersom de åtgärder som har vidtagits inom den ekonomiska politiken verkar på längre sikt, är det, som jag tidigare nämnde, nödvändigt att komplettera denna med en aktiv arbetsmarknadspolitik. Regeringen har, som Bengt Wittbom känner till, nyligen beslutat om omfattande åtgärder för att tvinga ner den öppna arbetslösheten. För att ge arbetsförmedlingen bättre resurser och därmed öka möjligheterna för de arbetssökande att få ett arbete och företag att få arbetskraft har regeringen beslutat att tillfälligt förstärka arbetsförmedlingen med 215 förmedlare. Medel har också anvisats för att förbättra platslistan. Ytterligare 1650 milj.kr. har anslagits för att öka på antalet beredskapsarbeten i vinter. Statliga byggen kommer att tidigareläggas för en kostnad av 1 018 milj.kr. Utöver detta har regeringen beslutat att höja arbetsmarknadsstyrelsens ram för vägbyggande från 300 milj.kr. till 450 milj.kr. För att upprätthålla sysselsättningen i industrin har regeringen anvisat 300 milj.kr. för att möjliggöra tidigareläggningar av statliga beställningar. Regeringen har också beslutat att öka antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning med 15 000 personer och att inom tillverkningsindustrin höja det nuvarande utbildningsbidraget vid permitteringshot från 20 kr. till 35 kr. För att förbättra sysselsättningen för ungdomarna har regeringen beslutat omytterligare 8 000 ungdomsplatser. Därigenom kommer de ungdomar som inte kan beredas utbildning eller arbete att erbjudas en ungdomsplats. Dessutom har regeringen beslutat om medel för att inrätta ytterligare 2 000 gymnasieplatser för att ge de ungdomar som inte kom in i gymnasieskolan nu i höst en ny chans i vår. Utöver detta har regeringen beslutat om ytterligare 350 milj.kr. till lönebidrag och 55 milj.kr. till Samhällsföretag. Totalt har alltså regeringen nu satsat nära 4 000 milj.kr. för att trygga sysselsättningen för ca 40 000 personer. Totalt kommer sålunda 180 000 personer att sysselsättas med hjälp av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i vinter. Flera av de åtgärder som jag här har redovisat är offensivt inriktade för att främja produktionen. Det är utbildning och investeringar som gör att vi står bättre rustade för att kunna utnyttja kommande konjunkturuppgång. Det är självfallet omöjligt att direkt svara på Bengt Wittboms fråga om tidpunkten för när full sysselsättning kommer att uppnås. Vad jag har velat redovisa i mitt svar är den principiella skillnad som råder mellan oss i synen på och viljan i att kämpa för full sysselsättning. De miljarder som regeringen nu har satsat på arbetsmarknadspolitiska åtgärder hade de borgerliga regeringarna också kunnat satsa — om viljan funnits.

Vi vill ha besked om detta i dag, Anna-Greta Leijon, ett mer klargörande besked än I sitt svar slår arbetsmarknadsministern fast att den ekonomiska politiken är av avgörande betydelse för sysselsättningsutvecklingen i framtiden. Om detta kan vi vara överens. Men kommer då den omläggning av den ekonomiska politiken som regeringen satt i gång att bli ett verkligt stöd för högre sysselsättning? Svaret från min sida är tveklöst nej. Under perioden fram till 1985 höjs arbetsgivaravgifterna med minst 7 å 8970. Devalveringen slår hårt mot den privata konsumtionen och därmed också mot sysselsättningen inom de företag som arbetar på dessa marknader. Momshöjningen, höjda kommunalskatter och de stora skattehöjningar som den havererade skatteuppgörelsen resulterar i drar ner den privata konsumtionen och försämrar konkurrenskraften för våra företag. Sysselsättningen riskerar att minska i stället för att öka. Ovanpå allt detta kommer, om man får tro söndagens Svenska Dagbladet, vinstkonfiskation i våra lönsamma företag — företag som på grund av sin hyggliga förtjänstnivå svarat för det fåtal nya riktiga jobb som tillkommit i industrin under senare år. Inflationen under 1983 och 1984 riskerar utöver det som jag tidigare nämnt att skapa en lönekostnadsutveckling som snabbt gröper ur eventuella — jag vill betona eventuella — kvarvarande devalveringseffekter. Summan av kardemumman, fru talman, blir nog att vi får uppleva år framöver då sysselsättningen fortsätter att vika, arbetslöshet som stiger i takt med att skatter och arbetsgivaravgifter stiger, snabbt stigande arbetslöshet inom sektorer som direkt drabbas av den nya ekonomiska politiken. Fördjupad otrygghet för dem som är beroende av och trodde på löftena om att bygga Sverige ur krisen men som nu får erfara hur byggandet kommer att slå i botten på grund av den svångrem som regeringen satt runt den privata konsumtionen och människornas möjligheter att betala sitt boende. Tusentals nya arbetslösa inom den privata tjänstesektorn på grund av sjunkande privat konsumtion. Färre jobb totalt inom näringslivet på grund av en ekonomisk politik som riskerar att motverka sitt uttalade syfte. Om det är dessa huvudelement i den ekonomiska politiken som skall bära upp ökad sysselsättning inom den konkurrensutsatta sektorn, vilket är precis vad Anna-Greta Leijon säger i sitt svar, måste jag fråga: Hur många nya jobb i industrin blir det per procent höjd arbetsgivaravgift, per krona höjd kommunalskatt, per procent höjd moms, per procent höjt skattetryck och höjda marginalskatter? Hur många jobb blir det av den planerade vinstkonfiskationen från de lönsamma företagen? Enligt min och många andras mening blir det inga nya jobb alls. Resultatet blir det omvända, dvs. färre riktiga jobb. Men Anna-Greta Leijon andas optimism över vad den socialdemokratiska ekonomiska politiken skall kunna åstadkomma i form av fler jobb i näringslivet. Så utifrån arbetsmarknadsministerns utgångspunkt vore det intressant både för mig och för den svenska allmänheten att få höra vilka beräkningar som ligger bakom. Det är riktigt, fru talman, att vi i dagens svåra arbetsmarknadsläge måste använda oss av de möjligheter som står till buds för att minska arbetslösheten och skapa förutsättningar för långsiktigt trygga jobb. Arbetsmarknadspolitiken måste självfallet användas för att klara akuta svårigheter för enskilda människor. Den måste ha en långsiktig inriktning som ger stöd åt den strukturomvandling näringslivet måste genomgå. Resurserna måste satsas på utbildning i företagen och på enskilda beredskapsarbeten — ja, över huvud taget på åtgärder som understödjer ett förstärkande av marknadsekonomin, i arbetet för att återvinna ekonomisk balans i Sverige. Ungdomen måste sättas i centrum i arbetet för fler riktiga jobb. Men arbetsmarknadspolitiken får inte bli ”städgumma” efter en ekonomisk politik som medverkar till att antalet riktiga jobb minskar ute i företagen. Den skall inte heller tillåtas bli ett självändamål med ständigt växande skaror AMS-anställda som får näring i utlandsupplånade miljarder. I en sund ekonomi, byggd på ordentliga vinster i företagen, växande investeringar och trygga jobb, kan arbetsmarknadspolitiken fungera för att i marginalen justera för konjunktursvängningar och understödja strukturförändringar. Men den kan inte ersätta den ekonomiska politikens uppgift att långsiktigt trygga jobben för människorna. Därför är det, fru talman, inte trovärdigt att, som Anna-Greta Leijon och socialdemokraterna gör, försöka köpa sig fria från de förväntningar som den gångna valrörelsen skapat ute bland människorna, genom att återigen ge fritt spelrum för miljardslukaren AMS, samtidigt som man genom den ekonomiska politiken och skattepolitiken riskerar att försämra företagens konkurrenskraft och därmed också deras möjligheter att ge sysselsättning. Det blir inte heller mer trovärdigt när man får klart för sig att bakom talet om maximalt utnyttjande av arbetsmarknadspolitiken döljer sig fakta som att enligt uppgift 75 000 företag i vårt land ställs utanför möjligheten att ställa upp med beredskapsarbeten för de arbetslösa. Hur kan ni egentligen tala om att allt som kan göras görs i ansträngningarna för att få fram jobb åt t.ex. våra arbetslösa ungdomar, när ni samtidigt ratar de platser som finns i dessa tusentals företag? Hur kan ni begära att bli trodda på ert ord, när ni säger att just ni socialdemokrater har större vilja att bekämpa arbetslösheten, när ni samtidigt och utan ett ord av protest kapitulerar inför LO:s krav för att de resurser som finns i dessa tusentals företag måste strykas ur rullorna över tänkbara arbetsplatser för enskilda beredskapsarbeten? Är svaret möjligen att det är LO och inte Anna-Greta Leijon som bestämmer ambitionsnivån? Mitt inlägg, fru talman, blev ganska långt, men det har varit nödvändigt för att visa att socialdemokraterna på punkt efter punkt sviker det ansvar för sysselsättningen som de före valet sade sig ha, och det gör de både på kort och på lång sikt. Arbetsmarknadsministern har chansen att i sitt kommande inlägg svara ordentligt på mina frågor och skingra oron hos de många enskilda människor som med stora förväntningar sett fram emot den dag då Anna-Greta Leijon som arbetsmarknadsminister i en socialdemokratisk regering infriar givna löften om att återupprätta den fulla sysselsättningen i vårt land.

Fru talman! Jag är helt övertygad om att Bengt Wittbom har rätt i att det i stor utsträckning var oron för arbetslösheten som fällde utslaget i valet — en oro som berodde på att människorna i den praktiska verkligheten kunde studera effekterna av den borgerliga politiken. Bakgrunden till det läge som vi just nu har på arbetsmarknaden är en vikande utveckling av sysselsättning och produktion inom industrin. På de sex borgerliga åren minskade antalet sysselsatta i industrin med ungefär 160 000 personer. Det var inte så många dagar sedan som Bengt Wittbom och jag hade ungefär en likadan debatt som den vi nu för här i kammaren. Vi var då överens om att produktionen inom industrin spelar en nyckelroll för våra möjligheter att hålla uppe sysselsättningen i hela det svenska samhället. På den punkten visade sig den borgerliga politiken slå helt fel. Den svenska industrin var på väg att utarmas. Den dag som vi bytte regering i detta land fick vi också arbetslöshetssiffror som visade vad det var de borgerliga regeringarna lämnade efter sig åt oss socialdemokrater — en rekordarbetslöshet på 4 26 och 85 000 arbetslösa ungdomar. Bengt Wittbom talar inte mycket om detta. Han svartmålar i stället så mycket han kan en pessimistisk framtid med den socialdemokratiska politiken. Kanske gör han det för att dölja den verklighet som de borgerliga lämnade efter sig, men jag tror att människorna är kloka nog att inte låta sig luras så lätt. Jag är alltså helt övertygad om att det var oron för jobben och en ökande arbetslöshet i Sverige som gav oss socialdemokrater tillbaka regeringsmakten. Både Bengt Wittbom och många andra vet att folk har förtroende för den socialdemokratiska politiken på detta område. Den annons som Metallindustriarbetareförbundet hade satt in i tidningarna veckan före valet och som vi fick se på skärmen här i kammaren var naturligtvis ett uttryck för det förtroende som man inom Metall på denna punkt hyser för socialdemokraterna. För oss är det givetvis oerhört förpliktande att ha ett sådant här förtroende i bakgrunden. Därför kommer vi också att inrikta hela vår politik på att försöka motsvara förtroendet. Ni gav handfasta löften, säger Bengt Wittbom. Ja, det gjorde vi. Det är också en handfast politik som vi har börjat föra. Bengt Wittbom viftar bort de 4 miljarder kronor som vi har givit till arbetsmarknadsstyrelsen och säger att det är ett sätt att försöka köpa oss fria från problemen. Det handlar inte alls om det — och det vet egentligen Bengt Wittbom. Arbetsmarknadspolitiken är den sista försvarslinjen mot den öppna arbetslösheten. Det är genom att satsa på arbetsmarknadspolitik som vi kan hindra att miljarder slösas bort på den öppna arbetslösheten. Och det är handfast politik att göra dessa satsningar. Jag är helt övertygad om att de 40 000 människor som genom detta kommer att få arbete eller utbildning verkligen uppfattar det som handfasta åtgärder från regeringens sida. För dem kommer det inte att vara ett sätt att köpa sig fri — för dem kommer det att innebära en meningsfull tid i stället för en tid i arbetslöshet. Men det är naturligtvis så att arbetsmarknadspolitiken i grunden inte löser sysselsättningsproblemen. Det har vi socialdemokrater heller aldrig velat göra gällande. Och det är — vilket jag har sagt i denna kammare för ungefär 14 dagar sedan och gärna upprepar i dag — inget självändamål, ingen önskedröm, att vi i vinter kommer att vidta olika sysselsättningspolitiska åtgärder för 180 000 människor. Det är snarare ett bevis på den misslyckade ekonomiska politik som förts de senaste åren i detta land. Den politik som socialdemokratin nu söker genomföra innefattar, som Bengt Wittbom mycket väl känner till, inte enbart denna satsning på arbetsmarknadspolitik. Devalveringens syfte är att stärka det som vi båda i grunden är eniga om behövs, nämligen den svenska industrin. Först om vi har en tillräckligt stor och stark industri i detta land kan vi också klara sysselsättningsproblemen på sikt, även inom den offentliga sektorn. Devalveringen får naturligtvis inte omedelbara effekter på arbetsmarknaden, de kommer först senare. Regeringen har — som Bengt Wittbom väl också vet, eftersom han tydligen läser pressmeddelanden och annat som kommer från regeringens kansli — utarbetat en krisplan. Devalveringen är ett steg och arbetsmarknadspolitiska insatser ett annat steg i den krisplanen. Där finns också mycket annat som kommer att påverka sysselsättningen positivt, bl.a. det investeringsprogram som vi arbetar med. Det är en pessimistisk bild som Bengt Wittbom målar upp av framtiden. Jag skulle vilja måla en mycket mera optimistisk bild. Den verklighet som vi har runt omkring oss nu är visserligen dyster. Påfrestningarna på den svenska arbetsmarknaden är väldigt stora, och tyvärr kan vi konstatera att utsikterna för 1983 inte är de bästa. För att hindra en besvärlig situation på arbetsmarknaden under vintern skulle man redan tidigare ha behövt en socialdemokratisk regering i detta land. Vi var förhindrade att tidigare genomföra en framsynt arbetsmarknadspolitik, att tidigare satsa på investeringar som kunde ha gett oss jobb i vinter. Men på sikt kommer — det är jag helt övertygad om — den politik som den socialdemokratiska regeringen nu slår in på också att kunna leda oss till full sysselsättning. Det är det svar som jag kan ge på Bengt Wittboms fråga. Arbete åt alla har varit den viktigaste frågan för socialdemokraterna under hela deras tillvaro. Människorna känner ett förtroende för att vi kan handskas med dessa frågor, och vi kommer att göra allt vad vi kan för att motsvara det förtroendet också i framtiden.

Fru talman! Jag betvivlar inte en sekund att Anna-Greta Leijon och socialdemokratin har ett stort förtroende bland människorna när det gäller förmågan att skapa sysselsättning. Jag betvivlar inte heller att Anna-Greta Leijon är fast besluten att från utgångspunkterna i den socialdemokratiska regeringspolitiken försöka åstadkomma så många jobb som möjligt. Men vad jag betvivlar är det resultat som den politiken kommer att få när den genomförs. Vi är överens om att det var oron ute bland människorna som påverkade valresultatet i en viss riktning. Därför är det väldigt viktigt, Anna-Greta Leijon, att de människor som har lagt sin röst på ett parti utifrån vissa utgångspunkter, så som de har uppfattat dem, också får sina förväntningar infriade. Den annons som jag har redovisat är kanske det mest flagranta exemplet på hur socialdemokraterna spred löften omkring sig. Det räcker inte med att säga att den annonsen är ett uttryck för bisatsmoral, Anna-Greta Leijon, den bisatsmoral som diskuterades så mycket i den allmänpolitiska debatten. Den här annonsen är, om jag får ta mig friheten att säga det, exempel på dålig moral. Stoppar man in ett löfte om full sysselsättning tillsammans med punkter om slopade karensdagar, värdesäkrade pensioner och annat, sprider man självfallet den uppfattningen bland människor att man kommer att ordna detta och att man alltså under mandatperioden kommer att se till att det blir full sysselsättning. Men blir det det? Är Anna-Greta Leijon beredd att ta avstånd från det som företrädare för Metall i arbetarrörelsens hägn har gjort sig till tolk för när det gäller deras syn på den socialdemokratiska politiken, eller som Olle Göransson har gjort sig till tolk för i Skinnskatteberg, eller som kommunalrådet i Hallstahammar har gjort sig till tolk för? Det finns massor av exempel på hur man runt om i landet — även i era egna led bland aktiva politiker — har uppfattat ett faktiskt löfte om att ni skall åstadkomma full sysselsättning under mandatperioden. Industrin spelar en nyckelroll. Ja, Anna-Greta Leijon, det är vi överens om att den gör. Det är just därför som jag blir så väldigt pessimistisk, när jag tar del av den ekonomiska politik och den skattepolitik som kommer att påverka industrins utveckling i det här landet under de kommande åren. Jag har här i min hand ett diagram som är framtaget av ekonomer och som visar sambandet mellan lönsamhet och sysselsättning. Det är kanske svårt att se diagrammet på det här avståndet, men den svarta heldragna linjen visar räntabiliteten på eget kapital efter skatt. Den prickade linjen visar sysselsättningen. Här får man klart besked, nämligen att hög räntabilitet och höga vinster ger hög sysselsättning. Då kan man fråga sig: Hur kommer höjningen av arbetsgivaravgifterna, skattehöjningar, den höga inflationen etc. att påverka industrins lönsamhet? Ja, inte kommer den att ökas. Om man dessutom som lök på laxen lägger till någon typ av vinstkonfiskation hos de mest lönsamma företagen, som enligt gjorda undersökningar är de som verkligen har bidragit till ökad industrisysselsättning i vårt land, vad blir då resultatet? Ja, inte blir det stigande sysselsättning i industrin. Även om vi är överens om, Anna-Greta Leijon, att industrin är nyckeln, så är vi definitivt inte överens om vilken politik som behövs för att lösgöra tillväxtkraften i industrin, för att ge draghjälp och förutsättningar för att skapa fler riktiga jobb. Klarar vi inte att åstadkomma detta, så klarar vi inte heller att ens förbättra arbetsmarknadsläget. Det vore intressant att från arbetsmarknadsministern få höra en kommentar. Vilken bedömning gör arbetsmarknadsministern av sysselsättningen under 1983? Kommer arbetslösheten att sjunka, eller hur många nya AMS-paket kommer det att krävas, Anna-Greta Leijon? Vi har från moderat sida i den arbetsmarknadspolitiska partimotion som vi lade fram i januari mycket klart redogjort för vår syn på arbetsmarknadspolitiken. Av den motionen framgår med all tydlighet att vi inte är notoriska nej-sägare när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser. Men vi har en stark medvetenhet om arbetsmarknadspolitikens begränsningar, speciellt i en ekonomi där vi får låna vartenda öre för att kunna göra de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Jag har roat mig med att titta på fler pressmeddelanden från arbetsmarknadsdepartementet, som omspänner tiden den 11 juni till den 21 oktober. Det var ju olika regeringar under den tiden, men moderata samlingspartiet befann sig i opposition. Jag skall bara ta några lösryckta rader ur pressmeddelandena. den 16 augusti: regeringen beslutar att anslå ytterligare 2 miljarder till AMS, Så fortsätter det tills vi kommer till Anna-Greta Leijons första pressmeddelande: 4 miljarder kronor. Jag är rädd för, Anna-Greta Leijon, att om vi hyser så stor tilltro till arbetsmarknadspolitikens möjligheter att klara sysselsättningsläget, kommer vi om några år att stå tillsammans och gemensamt erkänna samma sak som vi har gjort när det gäller industristödspolitiken, nämligen att om vi hade satsat dessa pengar på att sänka företagens kostnader hade vi befunnit oss i ett betydligt bättre läge.
Fru talman! Jag vet inte hur många gånger jag skall behöva upprepa det, men jag gör det en gång till för säkerhets skull: Jag tycker inte att det är ett självändamål att satsa ytterligare 4 miljarder kronor på arbetsmarknadspolitiken. Jag skulle önska att vi kunde ha mycket färre än 180 000 människor sysselsatta genom beredskapsarbete och andra former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i vinter. Men det är på det sättet att arbetsmarknadspolitiken i dag är den yttersta försvarslinjen mot öppen arbetslöshet, och om vi inte hade satsat dessa 4 miljarder, hade ytterligare 40 000 människor fått räknas in i arbetslöshetskön. Jag tycker att det hade varit en mycket dålig politik. På sikt kommer den socialdemokratiska politiken att innebära att vi inte behöver ha så här många människor sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, därför att då kommer de andra delarna av vår krisplan att träda i kraft och fungera. Men vi har att föra en kamp med tiden, precis som jag har försökt att framhålla flera gånger tidigare. Hade vi haft en socialdemokratisk regering under de senaste åren, är jag helt övertygad om att läget på arbetsmarknaden hade varit ett helt annat och mycket bättre och att vi inte heller hade behövt ta dessa stora resurser till arbetsmarknadspolitiken. Bengt Wittbom betvivlar resultatet av vår politik. Det må ju stå honom fritt. Men jag tycker att han kanske skulle använda litet mindre bokstäver, eftersom det trots allt är så att den socialdemokratiska regeringen i dag har exakt en månad på nacken. Det lär väl knappast vara möjligt för Bengt Wittbom att i dag ge något slutbetyg för den treårsperiod som vi har framför OSS.
Fru talman! Nej, något slutbetyg är det inte fråga om. Det kommer vi till tids nog. De 4 miljarderna ger jobb åt bedömningsmässigt ytterligare 40000 människor. Det är bra. Men den ekonomiska politiken, med devalveringen i botten, som långsiktigt skall trygga jobben för människorna här i landet, får ju till effekt att uppskattningsvis 30 000 människor riskerar att förlora sina jobb inom den privata tjänstesektorn. Det är som vanligt så, Anna-Greta Leijon, att man genom att försämra företagens ekonomiska läge urholkar tryggheten i jobbet för människorna i den ena ändan och spär på med AMS-pengar i den andra ändan. Detta är ju högst påtagligt, Anna-Greta Leijon. I veckan såg vi ett exempel på vilka effekter devalveringen kommer att få på handeln. J S Saba AB säger redan nu i klartext att man kommer att tvingas att friställa många människor nästa år enbart beroende på devalveringen. Och JS Saba är inte ensamt som företag om att drabbas av effekterna av devalveringen. I bästa fall blir det ett nollresultat, med ungefär samma nivå när det gäller den öppna arbetslösheten som vi har nu, men det har kostat ytterligare 4 miljarder. Jag vill återkomma till mina frågor som jag ställde till Anna-Greta Leijon i den allmänpolitiska debatten och som jag upprepat i dag: Hur många nya jobb blir det per procent höjd arbetsgivaravgift, per procent höjd moms, per krona höjd kommunalskatt etc.? Det är ju huvudingrediensen i den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Om det är den ekonomiska politiken som skall ge stöd för en positiv sysselsättningsutveckling, måste man ju kunna göra någon sorts uppskattning. Till sist, fru talman! Varför omöjliggör man för ca 75 000 företag att ställa upp med enskilda beredskapsarbeten i en situation där vi har 85 000 arbetslösa ungdomar t.ex.? Jag tror att det är många i detta land, både ungdomar och företagare av den här kategorin, som vill ha ett svar på den frågan.

Fru talman! Linnea Hörlén har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att kompensera utlandsstuderande för den värdeminskning som den nyligen genomförda devalveringen av den svenska kronan medfört beträffande extra studiemedel. Kronans värde förändras ständigt i förhållande till enskilda utländska valutor. Sådana förändringar har inte tidigare medfört att regeringen vidtagit särskilda åtgärder för att höja eller sänka de ordinarie eller extra studiemedel som beviljats svenskar som bedriver sina studier utomlands. Några sådana åtgärder har exempelvis inte vidtagits av min företrädare under perioden 1976-1982i samband med de då genomförda devalveringarna. Inte heller jag finner det motiverat att vidta några särskilda åtgärder. Däremot är det möjligt för centrala studiestödsnämnden att ta hänsyn till faktiska kostnadsökningar vid sin bedömning av behovet av extra studiemedel för de studerande som kan vara berättigade härtill. Jag har under hand inhämtat att CSN har uppmärksammat de problem som devalveringen kan innebära för utlandsstuderande. CSN ämnar således utfärda närmare anvisningar till studiemedelsnämnderna om möjligheten att bevilja höjda belopp i extra studiemedel till svenska studerande utomlands som åsamkas särskilda kostnadsökningar.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Därmed gavs faktiskt det positiva beskedet att centrala studiestödsnämnden tydligen avser att utfärda anvisningar till studiemedelsnämnderna om möjligheterna att bevilja höjda belopp i det här sammanhanget. Det är verkligen angeläget att någonting görs. Den devalvering som nu genomförts är ju av en helt annan storleksordning än de som tidigare genomfördes av borgerliga regeringar. Kanske går det därför inte att göra en jämförelse — en sådan jämförelse haltar betydligt. Genom uppgifter i pressen har det kommit fram att den socialdemokratiska regeringen inte har för avsikt att öka på de vanliga studiemedlen till studerande. Det kan bli knepigt nog för studerande i Sverige. Men det blir naturligtvis än mera kännbart för de svenskar som studerar i utlandet, där just devalveringen slår hårdare. Möjligen kan man förstå om de ordinarie studiemedlen inte kan räknas upp av hänsyn till dem som studerar i Sverige. Men de utlandsstuderande utgör ändå en så liten grupp att de borde kunna få någon kompensation för devalveringen genom tilldelning av extra studiemedel. Det skulle inte få några prejudicerande verkningar för andra grupper. Men unga studenter brukar uppskatta varje tillskott till sin kassa. Utbildningsministern har endast hänvisat till vad centrala studiestödsnämnden kan göra inom, som jag uppfattade det, givna ramar. Jag vill därför ställa frågan: Om det inte är möjligt med en generell höjning av studiemedlen till utlandsstuderande, vore det ändå inte tänkbart med en extra tilldelning av studiemedel av tillfällig art för svenskar som studerar utomlands, som kompensation för devalveringen?
Fru talman! Den socialdemokratiska regeringen har devalverat kronan med 16 20. Det är exakt samma procenttal som de borgerliga regeringarna devalverade kronan med under sin regeringsperiod, fast i flera omgångar. Någon kompensation för de utlandsstuderande gavs inte då. Det kommer inte att ske nu heller.
Fru talman! Jag vill bara säga att när devalveringar skeri flera omgångar är de inte lika kännbara, även om det sammanlagt skulle bli fråga om samma procenttal. Jag beklagar att man inte kommer att ge någon kompensation.
Fru talman! Linnea Hörlén har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att hjälpa tre sjuksköterskor till fullständig legitimation som barnmorskor. De berörda hade — enligt frågeställaren — under sin utbildning av etiska skäl inte kunnat delta i de undervisningsmoment som gällde insättning av s.k. spiral, emedan de betraktade spiralen som ett abortframkallande medel. Deras förslag till lösning av problemet hade inte godtagits av linjenämnden. Deras utbildningsbevis omfattade därför endast 43 av 50 möjliga poäng. Tre sjuksköterskor, som har genomgått vidareutbildning i obstetrisk och gynekologisk vård i Göteborg, har hos linjenämnden för utbildning bett att få genomgå utbildningsmomentet insättning av spiral på annat sätt än det vedertagna inom vårdutbildningen. Linjenämnden avslog ansökningarna. De tre sjuksköterskorna har sedan överklagat linjenämndens beslut hos universitetsoch högskoleämbetet . UHÄ handlägger f.n. detta besvärsärende, och ett beslut i ärendet kan väntas i slutet av november. Eftersom ärendet prövas av UHÄ och eventuellt också kan bli föremål för prövning av regeringen, bör jag inte uttala mig nu och därmed föregripa prövningen av ärendet.

Fru talman! Först ett tack till utbildningsministern för svaret på min fråga. Det var ju inte så informerande, men jag förstår samtidigt att det är svårt för utbildningsministern att ge ett kanhända mera konkret svar i dag. Nr 21 Jag ser det emellertid som principiellt viktigt att när den enskildes samvete Måndagen den kommer i konflikt med stel byråkrati, då måste samhället ställa upp för den 8 november 1982 enskilde. Det är därför jag har tagit upp frågan till diskussion här i kammaren. I det här fallet har tre barnmorskeelever stött på ett för dem Om den s.k. moraliskt problem i sin utbildning. Den kurs de gått igenom motsvarar normalt 50 utbildningspoäng. Av dessa räknas sju till avsnittet om preventivmedel. Ett moment i undervisningen handlar om s.k. spiraler, och det är här som problemen har uppstått — i fråga om en detalj som tidsmässigt tar en obetydlig del av utbildningstiden i anspråk. Eleverna har den uppfattningen att spiralens funktion kan jämställas med ett abortingrepp, om det är rätt eller orätt lämnar vi därhän i detta sammanhang. När det gäller personal i tjänst har socialstyrelsen med ledning av riksdagsbeslut gett följande anvisningar: ”Det är angeläget att abortverksamheten primärt organiseras så att i densamma inte tas i anspråk personal, som finner det oförenligt med sin etiska eller religiösa uppfattning att medverka vid aborter. Socialstyrelsen förutsätter att den, som under åberopande av sådana betänkligheter förklarar sig önska erhålla befrielse från att medverka i abortverksamheten, skall slippa delta däri.” Barnmorskeeleverna har inte vägrat att skaffa sig det nödvändiga tekniska kunnandet för att utföra ingreppet. Men de har vägrat att medverka i något som enligt deras uppfattning är att betrakta som en realistisk abortsituation. Man frågar sig onekligen om det inte är lika viktigt att ta hänsyn till en människas samvetsbetänkligheter under hennes utbildningstid som under hennes utövning av den verksamhet utbildningen leder till.

Fru talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig om regeringen avser att föreslå att den s.k. äktamakeprövningen vid tilldelning av studiemedel återinförs. Inom det studiesociala området har de senaste åren kraftiga besparingar gjorts. Det finns bl.a. på grund därav nu anledning att pröva möjligheterna 49 att stödja de mest utsatta studerandegrupperna. I socialdemokratiska motioner har återinförande av äktamakeprövningen anvisats som en möjlig väg att åstadkomma besparingar för att finansiera sådana angelägna reformer. Som Jörgen Ullenhag säkert inser kan jag inte föregripa resultatet av det nu pågående budgetarbetet i regeringskansliet. Regeringens bedömningar beträffande studiemedelssystemet kommer att i vanlig ordning redovisas för riksdagen i 1983 års budgetproposition.
Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Under den förra socialdemokratiska regeringstiden såg vi konsekvenserna av äktamakeprövningen vid tilldelning av studiemedel. Vad innebar då äktemakeprövningen konkret i praktiken? Låt mig ge två exempel: En hemmavarande make — och det var nästan alltid en kvinna — ville studera. Hon konstaterade då att följden skulle bli ökade barntillsynskostnader. Ledde sedan makens inkomst till att studiemedelsbeloppet skulle bli mycket litet eller inget alls, ja, då stannade kvinnan ofta hemma och avstod från studier. Det andra exemplet utgår från att båda makarna förvärvsarbetade och att den ena önskade studera. Övergång till studier skulle då innebära att den ena förvärvsinkomsten försvann. Följde sedan en kraftig studiemedelsreduktion på grund av makens inkomst, kom nettoresultatet ofta att bli så dåligt att många i den situationen avstod från studier. År 1974 uppmärksammade kommittén för studiestöd åt vuxna, SVUX, dessa problem. ”Ända sedan studiemedelsstödet infördes 1965 har kritik riktats mot att rätten till studiemedel påverkats av makens inkomster” , skrev SVUX. Kritiken berodde inte enbart på de konkreta problem som uppstått, menade man, utan också på ”för rättsmedvetandet stötande avgränsningar av de grupper vilka omfattas av behovsprövningen gentemot makens inkomst och på att vuxna människor ställs i ett ekonomiskt beroendeförhållande till varandra”. Kommittén uttalade enhälligt som sin principiella uppfattning att äktamakeprövningen borde avskaffas. Detta var just vad som skedde under den icke-socialistiska regeringstiden. Stegvis avskaffades äktamakeprövningen vid tilldelning av studiemedel. För oss liberaler som hårt arbetar för jämställdhet var det här en viktig framgång. Tyvärr gjorde socialdemokraterna motstånd, inte bara — som sägs i svaret — motionsvägen, utan också här i kammaren som enhetlig grupp. Nu säger Lena Hjelm-Wallén att man måste tolka svaret på det sättet att dörren hålls öppen för ett återinförande av äktamakeprövningen. Man hänvisar till tidigare socialdemokratiska motioner. Det sägs inte uttryckligen att det kommer att bli på det sättet, så jag tillåter mig att skicka med en vädjan om att man väger in jämställdhetsfrågorna vid budgetprövningen. Jag vill slå fast att det vore utomordentligt olyckligt att återinföra äktamakeprövningen. Det vore ett steg tillbaka. Det skulle nämligen medföra att många gifta kvinnor blir beroende av mannens ekonomi om de önskar studera. Det är allvarligt ur jämställdhetssynpunkt och kommer att innebära ett rejält ekonomiskt hinder för många kvinnor. Jag vill avsluta mitt första inlägg med att fråga Lena Hjelm-Wallén: Är inte den beskrivning jag gör av äktamakeprövningens konsekvenser riktig? Är inte Lena Hjelm-Wallén orolig för vad ett återinförande kan innebära när det gäller jämställdheten?
Fru talman! Det är givet att också jag är medveten om att det inte är något positivt för jämställdheten att införa äktamakeprövningen igen. Men samtidigt är det statsfinansiella läget sådant att budgetarbetet är mycket kärvt. Man tvingas alltså att göra avvägningar. För att kunna genomföra vissa reformer får finansieringen göras genom besparingar i andra sammanhang. Det är därför jag måste hålla den här frågan öppen.
Fru talman! Jag vill till utbildningsministern säga att jag självfallet har stor förståelse för att man måste göra prioriteringar och avvägningar. Det gjorde också den gamla regeringen med en liberal utbildningsminister. Vi kom fram till den slutsatsen att det här var en för oss så viktig fråga, av jämställdhetsskäl, att vi ville avskaffa äktamakeprövningen. Vi gjorde den klara prioriteringen. Tyvärr får jag konstatera att i dag är man från socialdemokratisk sida i denna kammare inte beredd att göra motsvarande klara prioritering. Jag vill än en gång uttrycka den förhoppningen att regeringen, när man nu går in i slutskedet av budgetprövningen, skall fundera över de mycket starka argument som jag har redovisat här i dag.

Fru talman! Birger Hagård har frågat mig: 1. Vilken typ av förändring i antagningssystemet avser jag att föreslå för att råda bot på de missförhållanden som han åberopar i interpellationen? 2. När kommer ett sådant förslag att föreläggas riksdagen? Principerna för tillträde till utbildning inom högskolan lades fast av riksdagen 1975. En huvudprincip för högskolereformen var att bredda rekryteringen till högskolan. Detta skulle ske genom att de som på andra vägar än genom gymnasieskoleutbildning skaffat sig nödvändiga förkunskaper för högre studier skulle få möjlighet att antas till högskoleutbildning. För dessa, liksom för andra sökandegrupper, skulle vidare arbetslivserfarenhet värderas vid urval. Huvuddragen i de urvalsregler som skapades på grundval av dessa principer har tillämpats sedan 1977. Många utbildningsvägar har under hela denna tid haft väsentligt flera sökande än antalet nybörjarplatser. Urvalet måste alltid grundas på avvägningar både mellan olika grupper av sökande med gymnasieskoleutbildning och mellan sådana sökande och sådana som på andra vägar söker sig till högskolan. Jag erinrar om att urvalsreglerna har modifierats vid flera tillfällen under senare år. Vid antagningen inför höstens utbildning har vissa nya urvalsregler tillämpats för första gången. Dessa beslutades av riksdagen våren 1980 i syfte att öka möjligheterna för ungdomar att komma in på utbildningslinjer. Det är enligt min mening — som jag redan framhållit för ett par veckor sedan i ett svar i kammaren -— viktigt att studera de faktiska effekterna av de förändringar som nu gjorts, inte bara för ungdomar som kommer mer eller mindre direkt från gymnasieskolan utan också för andra kategorier sökande. Jag har inhämtat att universitetsoch högskoleämbetet f. n. studerar dessa frågor. På grundval härav kommer jag att bedöma behovet av ytterligare modifieringar. Jag vill i anslutning till detta framhålla att det antagningssystem vi har är mycket komplicerat och att det enligt min uppfattning inte är bra att fortsätta att ”lappa” i systemet. Ett arbete pågår f. n. inom UHÄ med att belysa konsekvenserna från antagningssynpunkt av gymnasieutredningens förslag till studieorganisation och betygssystem för gymnasieskolan. När resultatet av detta föreligger avser jag att ta initiativ till en översyn av tillträdessystemet i stort. Speciella förhållanden har rått vid den antagning som gjorts inför höstens utbildning. Det sista tillskott av nybörjarplatser som den förra regeringen beslutade om kom så sent att det inte kunde beaktas vid den centrala antagningen utan först vid den lokala. Detta medförde att reservantagningen blev ovanligt omfattande. Antalet återbud bland de antagna har också varit något större än tidigare. Detta är givetvis ur flera synpunkter oroande. Jag har erfarit att man vid flera högskoleenheter, i samarbete med UHÄ, undersöker orsakerna till den ökade rörligheten bland de studerande och antagna. Vidare överväger UHÄ förändringar i rutinerna för reservantagning i syfte att minska antalet återbud. Bl. a. kan det bli aktuellt att kräva positivt svar från den som antagits till en utbildningsplats att han eller hon verkligen kommer att ta sin plats i anspråk. Såvitt jag nu kan bedöma kan förändringar i detta avseende genomföras efter beslut på myndighetsnivå. Jag utgår från att UHÄ genomför de ändringar som ämbetet bedömer vara möjliga och lämpliga i det angivna syftet.

Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Jag tycker att det är ganska positivt, och jag vill gärna tolka det på ett sådant sätt att det ger hopp om förändringar. Hela den här s.k. högskolereformen som Nr 21 genomförts kan nämligen kritiseras från många utgångspunkter. En av de allra värsta bristerna i reformen torde vara just själva antagningssystemet. Det är, som utbildningsministern själv framhåller, mycket komplicerat. Man skulle också kunna tillägga att det är mycket byråkratiskt. Det är framför allt ett system, fru talman, som drabbar ungdomen. Det upplevs av de sökande som krångligt och godtyckligt. En av konsekvenserna av det här systemet har blivit att vi har fått en kraftigt höjd ålder på de studerande. Medelåldern för nyantagna studerande ligger nu vid 24-25 år. I Stockholm är bara var femte student under 25 år, mer än hälften är över 30 år och nära var fjärde är över 40 år — detta i en situation som i så många andra hänseenden är kritisk för de unga. De får inte några utbildningsplatser, många gånger trots allra högsta betyg, femmor i genomsnitt. Kravet på arbetslivserfarenhet har för antagning till många utbildningar blivit ett måste. Nåväl, nu löser sig kanske detta problem ändå, för nu finns det inte några jobb heller för de unga. Man får väl säga att det i stället kommer att krävas livserfarenhet och inte arbetslivserfarenhet av dem. Det finns alltså varken utbildningsplatser eller några arbeten för många av ungdomarna. Därtill kommer att det är omöjligt för många av dem att planera sin verksamhet. För de enskilda innebär det här antagningssystemet och konsekvenserna av det många gånger något av en katastrof. Jag tycker att det här har kommit fram på ett utomordentligt sätt i de enkäter som Lillemor Kim har gjort på UHÄ:s uppdrag. Det är också bitvis en skrämmande läsning. Naturligtvis är det också för samhället en stor förlust att många ungdomar inte kan komma i utbildning. Ju äldre de blir när de avslutar sin utbildning, desto kortare är den tid som de kan vara ute i förvärvslivet och som samhället kan dra nytta av de kunskaper de har förvärvat. De mest orimliga konsekvenserna av det antagningssystem som infördes 1977 har delvis undanröjts under den andra trepartiregeringens tid. För det första garanterar man nu att en tredjedel av utbildningsplatserna skall tillkomma sökande som kommer direkt från eller som nyligen har gått igenom gymnasieskolan. För det andra har arbetslivserfarenhetens betydelse minskat kraftigt. För det tredje har föreningsmeriterna avskaffats. För det fjärde har möjligheter införts att också uppställa särskilda förkunskapskrav i form av betyg i visst ämne. Utbildningsministern menar nu då det gäller själva antagningssystemet att det inte är bra att fortsätta att lappa på det. Det är ett bra svar som utbildningsministern har gett. Jag tolkar det positivt. Det behövs ett nytt system. Men när kommer någonting att ske? På denna punkt blir jag litet grand tveksam. Utbildningsministern erinrar om att det f. n. pågår ett arbete inom UHÄ 53 för att belysa konsekvenserna från antagningssynpunkt av gymnasieutredningens förslag till studieorganisation och betygssystem för gymnasieskolan. Utbildningsministern säger att hon avser ”att ta initiativ till en översyn av tillträdessystemet i stort” när resultatet av UHÄ:s arbete föreligger. Detta föranleder några följdfrågor. I ett svar till Jörgen Ullenhag den 21 oktober här i kammaren pekade utbildningsministern på det pågående arbetet inom UHÄ och sade då att hon förväntade sig att UHÄ skulle ha avslutat sitt arbete den 1 november. I dag har vi den 8 november, och jag vill följaktligen ställa frågan om detta arbete nu är slutfört och om vi nu kan vänta initiativ från utbildningsministerns sida. Jag skulle också vilja ställa frågan hur denna översyn kommer att gå till. Avser utbildningsministern att få till stånd en parlamentarisk utredning, eller vill hon gå till väga på något annat sätt? Den sammankoppling som sker med gymnasieutredningen gör också att jag vill ställa frågan om utbildningsministern avser att lägga fram en proposition som grundar sig på gymnasieutredningens förslag. Måste man i så fall vänta ända till dess att en ny gymnasieskola har sett dagens ljus med att ändra själva antagningssystemet till universiteten och högskolorna? Om det blir ett ja på denna senare fråga, kommer det alltså att ta lång tid innan någonting kan hända. Jag frågar mig hur många ytterligare studenter som då skall fortsätta att missgynnas av detta system. Såvitt jag förstår av interpellationssvaret är utbildningsministern inte negativ till att vidta modifieringar av det nuvarande systemet. Därigenom kanske man också kan lösa problemet med de reservantagningar som utbildningsministern helt riktigt anser vara oroande. 27 Yo reservantagningar i år är en alltför hög siffra jämfört med 20 26 höstterminen 1981 och 17 96 1977. Detta gör att det finns anledning att ordentligt se över systemet. Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga: Vilka modifieringar av systemet är tänkbara? Utbildningsministern påpekar helt riktigt att det kanske blir nödvändigt att kräva ett positivt svar också från dem som söker till utbildningslinjer. Jag tror att detta är en väg som man mycket väl kan överväga att gå. Det har också diskuterats fram och tillbaka om man skall införa någon form av anmälningsavgift. Hur ser utbildningsministern på detta? Personligen måste jag säga att jag är tveksam, om det på något sätt innebär nackdelar för de studerande och att jag är definitivt negativ om det skulle medföra en ökad byråkrati i sammanhanget. En tredje väg, som man redan har slagit in på, är överintagen. Vid mitt eget universitet uppgår de till 40 96 mot att tidigare ha varit 15-20 96. Det är naturligtvis en väg som man kan gå vidare på. Sedan skulle jag också vilja fråga om man kan tänka sig att överväga att till påbyggnadskurserna förenkla hela antagningssystemet på det sättet att man bara anmäler och registrerar sig vid resp. institution. Då skulle man relativt enkelt bli kvitt i varje fall ett problem. Jag hoppas att det går att lösa dessa problem och att göra det rätt snart. Moderaterna har föreslagit ett system som kanske är alldeles för enkelt för Nr 21 att kunna passa i det här landet, nämligen en förberedande utbildning för Måndagen den studerande utan tidigare gymnasieutbildning eller med enbart en tvåårig 8 november 1982 sådan, i de fall där det krävs mer utbildning. En sådan förberedande utbildning skulle med fördel kunna förläggas till våra vuxengymnasier och kanske också till de mindre högskolorna. Man skulle också kunna införa en rätt till betygskomplettering. Som det nu är har det blivit tokigt — många kan välja ny gymnasielinje när de har gått igenom en, men de har inte rätt att komplettera sina betyg. Detta är för många ett orimligt system. Jag tror att det måste bli en ändring på den punkten. Om man inför en förberedande utbildning med rätt till betygskomplettering kan man helt och hållet avskaffa kvoteringen. Då kan man helt enkelt jämföra de sökande och deras meriter och låta det vara utslagsgivande. De enskilda individerna behöver inte gå in i några grupper. Med ett sådant system skulle man också kunna skärpa kraven på de nödvändiga förkunskaperna. Dessa krav måste säkerligen i vissa fall skärpas relativt snart. Jag hoppas som sagt, fru talman, att det skall vara möjligt att få ytterligare positiva ord från utbildningsministern och att vi i samförstånd skall kunna lösa en hel del av dessa problem, som inte minst för våra ungdomar ter sig så besvärliga.

Fru talman! Jag uppskattar tonen av samförstånd hos Birger Hagård. Det är inte så vanligt att man hör den från moderata företrädare. Dessa frågor är tillräckligt komplicerade utan att vi behöver späda på problemen med politiska övertoner. Jag skall försöka svara på några av Birger Hagårds frågor. Principen för de ungas rätt till högskoleutbildning bör vara den att samma andel av varje årskull skall beredas plats i högskola. Vidare måste vi komma ihåg att högskolereformen avsåg att vidga högskolan, bredda rekryteringsunderlaget så att också de vuxna skulle komma in. Vi får inte glömma att i högskolan finns det en hel del av fortbildningsoch vidareutbildningsuppgifter, som speciellt vänder sig till de vuxna. Birger Hagård frågade om det är ett problem att även vuxna kommer in. Det är det först om man kommer in i en sådan situation att principen om de ungas rätt till utbildning inte kan förverkligas. Annars tycker jag att det är positivt att vi också kan ge de vuxna högskoleutbildning. Det UHÄ-uppdrag som jag tidigare har nämnt i kammaren väntar vi skall vara färdigt i mitten av november. Nu skall man inte se det uppdraget, som är kopplat till gymnasieutredningens betänkande, så att det måste leda till en proposition om gymnasieskolan innan vi gör något åt antagningssystemet. Jag ville bara påpeka det faktiska förhållandet att UHÄ f. n. arbetar med antagningsfrågorna enligt detta uppdrag. Vilka former översynen av tillträdessystemet skall få kan jag inte ge besked om. Det är en fråga som vi skall överväga i samband med UHÄ:s uppdrag 55 och när vi f. ö. inom regeringskansliet samråder om detta, vilket ännu inte har skett. Beträffande reservantagningarna är Birger Hagård och jag rörande eniga omatt situationen inte är bra. Det är utmärkt att UHÄ har börjat arbeta med den frågan. Den ligger på myndighetsnivå, så jag skall inte blanda mig i hur det skall gå till. Men jag instämmer i vad Birger Hagård sade om risken för byråkrati och tekniskt komplicerat system i fråga om avgifterna. När det gäller påbyggnadsutbildningarna tror jag nog att det skulle kunna vara möjligt att införa ett förenklat antagningssystem. Det är någonting som uppföljningskommittén arbetade med, och det finns redovisat i dess material. Det kan hända att det går att göra någonting av detta. Birger Hagård slutade sitt inlägg med att tala om några moderata patentmediciner, som jag inte nu skall ta ställning till. Jag vill rent allmänt säga att jag känner tveksamhet inför dubbelutbildning på gymnasial nivå. Man skall naturligtvis ha rätt att utbilda sig ytterligare en gång, om det visar sig att den utbildning man genomgick var helt felaktigt vald med hänsyn till vad man behövde ha utbildningen till. Men då skall det finnas särskilda skäl för en dubbelutbildning, och därför tycker jag att vi skall ha en restriktiv inställning till både dubbelutbildning i fråga om hela utbildningar och s.k. konkurrenskomplettering.

Fru talman! Det skall nog finnas förutsättningar att komma överens på både det ena och det andra området. Jag tror framför allt att detta är så pass viktiga frågor att det gäller att kunna få till stånd lösningar som verkligen kan gynna våra ungdomar. Utbildningsministern menade att det gällde att se till att samma andel av årskullarna kan få utbildningsplatser. F. n. finns det en garanti som innebär att en tredjedel av utbildningsplatserna skall gå till ungdomar. Samtidigt står vi nu inför den situationen att vi har den s.k. ungdomspuckeln, vars effekter slår förfärande hårt. Då vill jag ställa frågan om det inte skulle vara helt rimligt att öka garantin till 50 90 för att kunna se till att dessa ungdomar bereds möjligheter att komma in på den utbildning som de önskar. Det är riktigt att universiteten och högskolorna också har sina fortbildningsuppgifter. Den viktigaste uppgiften för universiteten måste ändå vara att utbilda de unga människorna — och utbilda dem efter det att de har gått igenom gymnasiet. Det är där tyngdpunkten alltid kommer att ligga. Om den inte ligger där, då har sannolikt universiteten och högskolorna kommit att förlora sina främsta uppgifter. Jag ser det som positivt att det inte nödvändigtvis behöver bli någon proposition på det förslag som har lagts fram av gymnasieutredningen. Det är alldeles uppenbart att denna fråga inte absolut behöver kopplas samman med förändringar i antagningssystemet. Till sist bara något om dubbelutbildningen. Jag vet inte om utbildningsministern missförstod mig därvidlag. Det är ju så, att dubbelutbildningen nu är den enda möjlighet som står till buds om man har gått ut ett gymnasium med dåliga betyg, kanske varit allmänt skoltrött. Då har man inte möjlighet att komplettera betygen, men väl har man möjlighet att gå igenom en annan gymnasieutbildning. Jag delar utbildningsministerns synpunkt att detta naturligtvis inte är helt bra. Men då bör man kanske i stället få möjlighet till denna faktiska betygskomplettering för att på det sättet klara av problemen. Det måste ändå vara bättre att man kompletterar ett ämne än att man kompletterar med en helt ny utbildning, som kanske både är frustrerande för den enskilde och kan bli rätt dyr för samhället. Jag ber, fru talman, att ännu en gång få tacka för det svar som jag fått.
Fru talman! Angående dubbelutbildningen vill jag säga att det finns anledning att vara tveksam mot både en genomgång av hela linjer vid två tillfällen och studier för att komplettera ur konkurrenssynpunkt. Jag menade i mitt svar att en proposition med anledning av gymnasieutredningens förslag inte är avhängig av antagningsfrågorna. Huruvida det kommer att framläggas en proposition om den stora fråga som gymnasieutredningen tar upp får avgöras så småningom, när vi har tagit del av de många remissinstansernas yttranden med anledning av betänkandet. Jag vill slutligen säga att det är ganska nyligen som vi har ändrat reglerna för garantin för direktövergång till högskolan. Detta skedde till höstens antagning. Jag anser därför att man behöver gå igenom och analysera effekterna av denna ändring, innan det igen tas ett nytt kliv att lappa och laga i gällande antagningssystem — något som jag inte gillar.

Fru talman! Oswald Söderqvist har ställt följande frågor till mig. 1. Hur bedömer regeringen effekterna av samarbetet med NATO-staterna i JAS-projektet när det gäller Sveriges alliansfrihet och neutralitet? 2. Vad är bestämt och vad är inte bestämt när det gäller den tekniska utformningen av JAS och vilken betydelse anser regeringen att planet har för Sveriges nationella säkerhet? 3. Vad kostar den första delserien om 30 plan i dagens priser och vad kommer de återstående 110 planen som skall levereras fram till sekelskiftet att kosta? Jag vill inledningsvis nämna, att det i enlighet med regeringsförklaringen f.n. genomförs en ekonomisk analys av JAS-projektet i försvarsdepartementet. Regeringens ställningstagande kommer att redovisas i budgetpropositionen. Jag vill inte föregripa denna prövning, utan utgår i svaret till Oswald Söderqvist från den planering som den föregående regeringen har angett. Beträffande frågan om JAS-projektets effekter när det gäller Sveriges alliansfrihet och neutralitet är naturligtvis vår förmåga att inom landet utveckla, tillverka och underhålla försvarsmateriel av betydelse för vår säkerhetspolitiska trovärdighet. Tillgång till en kvalificerad svensk försvarsindustri, som är konkurrenskraftig gentemot utlandet, betyder att beställningar för betydande belopp kan läggas inom landet. Av den totala beställningsvolymen har 80-90 96 tillfallit svensk industri varvid dock industrin själv lagt ut en del beställningar i utlandet. Den svenska försvarsindustriella kapaciteten är dock inte tillräcklig för en helt självständig svensk utveckling och tillverkning. Mer eller mindre omfattande inköp från utlandet av tekniskt kunnande, licenser, komponenter och delsystem har varit och är ofrånkomliga. Detta gäller även för flygplanssystemet JAS där det enligt föreliggande planer sker ett samarbete med utlandet, industri till industri, för att kostnaderna skall reduceras. Jag finner således, att ett sådant förfarande i och för sig inte rubbar tilltron till den svenska alliansfriheten och neutraliteten. Enligt den planering som nu gäller skall de första serieflygplanen levereras i början av 1990-talet. En teknisk utveckling skall således pågå under resten av 1980-talet. Frågan om en eventuell förändring av den tekniska utformningen, som har övervägts, gäller den s.k. Rockwell-vingen. Den föregående regeringen gav chefen för flygvapnet och försvarets materielverk i uppdrag att studera, om en variant av svenskt JAS-flygplan försedd med en mer avancerad vingkonstruktion skulle medföra ett totalt sett mer effektivt flygplanssystem. Myndigheterna har rapporterat till mig att så inte är fallet. Jag anser därför att denna fråga är avförd. JAS-flygplanets tekniska utformning är alltså till sina huvuddrag fastställd. Vad gäller frågan om JAS-flygplanets betydelse för Sveriges nationella verksamhet vill jag erinra om att en enig försvarskommitté ansett att luftförsvaret kommer att få ökad betydelse med tanke på den militärtekniska utvecklingen och läget i det nordiska området. Oswald Söderqvist har också frågat om kostnaderna för JAS-flygplanen. Ett flygplans kostnad kan definieras på många olika sätt. Om Oswald Söderqvist menar seriepriset för de första 30 flygplanen är det en fast kostnad om ca 2 miljarder kronor i prisläget februari 1982. För flygplanen 31-140 finns ett s.k. takpris som Industrigruppen JAS garanterar. Detta pris är ca 6 miljarder kronor i prisläget februari 1982. För den totala utvecklingsoch anskaffningskostnaden för hela JAS-systemet fram till år 2000 har fastställts en total kostnadsram om 28,5 miljarder kronor i prisläget februari 1982.